Fru talman! Anita Johanssons argument för att man inte skulle kunna ha ett tak upp till vilket inkomster av detta slag är skattefria är egentligen något märkligt. Argumentet gick ut på att det måste vara en neutral och likformig beskattning. Men det har vi inte i fråga om inkomstskatten, eftersom grundavdraget beror på inkomsten. Så vi har redan gjort avsteg från den principen, i det fallet av fördelningspolitiska skäl. I det här fallet finns det starka sociala skäl för att gynna självförvaltning. Om man har en positiv grundsyn skulle det vara mycket enklare att i stället ha ett tak på exempelvis ett halvt basbelopp. Det skulle blir mindre krångligt och uppfattas som mer rättvist, inte minst av de berörda. Risken med det förslag som nu kan tänkas gå igenom är att det inte ger samma positiva sociala effekter, eftersom man inte får utdelning i proportion till den insats man gör. Det fördelas jämnt på alla. Jag måste även ställa en fråga om de arbetsrättsliga aspekterna. Jag noterar att majoriteten vill att hyresgästerna skall betraktas som arbetstagare, men då hamnar vi i hela den lagstiftning som finns på det området. Hur detta skall behandlas är ju ganska oklart skrivet i betänkandet. Det hade varit enklare att säga att hyresgäster i det här fallet inte skall betraktas som arbetstagare i arbetsrättslig mening. Då hade man löst problemet. Varför inte göra så?
Fru talman! De arbetsrättsliga aspekterna bör naturligtvis uppmärksammas i samband med att självförvaltningsavtal ingås. Det är klart att det kan bli fall där man behöver se över detta - det är jag övertygad om. Men snälla Miljöpartiet, det är ju så att folk vill ha självförvaltning! Det är hyresgästerna själva som har begärt detta. Jag tycker att det är mycket bra att det - Miljöpartiet undantaget - råder en så stor enighet om detta betänkande.
Fru talman! Hyresgästerna vill precis det som vi i Miljöpartiet begär. Det är bra att regeringen nu kommer med ett förslag så att det händer någonting på det här området. Men det hade varit mycket bättre om man hade fått en skattefri inkomst av det här slaget i proportion till den insats man gör, upp till ett tak. Det hade varit ett enklare system, och det är faktiskt precis vad hyresgästföreningarna vill ha.

Fru talman! Utvecklingen i de s.k. miljonprogramsområdena berör många människor och har stor betydelse för vår samhällsutveckling. Segregation, anonymitet, främlingskap, otrygghet och passivitet är bara några av de negativa kännetecken som ofta får karakterisera dessa bostadsområden. Många försök har gjorts och görs för att bryta denna utveckling. Det finns ett samband mellan storskaligheten och anonymiteten och den därav följande bristen på social kontroll och ansvar å ena sidan och mängden skadegörelse å andra sidan. Många traditionella metoder har misslyckats här eftersom man tagit fasta på att bota symtomen och inte orsakerna. De försök som har visat sig vara mest lyckosamma har varit de som på olika sätt stärkt människor att verka efter sina egna förutsättningar. På det sättet har de getts möjlighet att forma sina egna liv. Ett sådant exempel är att ge hyresgästerna ökade möjligheter att bestämma över sin bostad och sitt bostadsområde. Så har skett i bostadsområdet Holma i Malmö. Holma är ett bostadsområde där människor från olika delar av Sverige och från väldigt många delar av världen lever sida vid sida. De har kommit under olika perioder och har oftast inget annat gemensamt än att de har råkat hamna just i det här området. Självförvaltningen i Holma har gett uppseendeväckande positiva effekter såväl för den fysiska som för den sociala miljön i bostadsområdet. Skadegörelsen har minskat och gemenskapen ökat. De vanligaste arbetsuppgifterna som omfattas av självförvaltningen där är skötsel av utemiljön och inre städning. I det gemensamma arbetet skapas kontakt på ett naturligt sätt. Man behöver helt enkelt kommunicera för att lösa gemensamma uppgifter. Holma är ett bevis på hur en negativ spiral i ett bostadsområde kan brytas och ersättas av en positiv social utveckling. Det är ingen överdrift att påstå att självförvaltningsprojektet i Holma är Sveriges mest spännande experiment inom boendedemokratiområdet i dag. Systemet med självförvaltning har emellertid hotats av att den hyresreduktion som hyresgästerna erhåller som ersättning för nedlagt arbete utfört för hyresvärdens räkning beläggs med sociala avgifter och därmed skall tas upp till beskattning. Fru talman! Det är därför glädjande att man har hittat en kompromiss för att lösa problemet med var gränsen går mellan skattefriheten för privata insatser för egen räkning och den skatteplikt som råder för alla ersättningar för arbete eller liknande prestationer. Med detta vill jag yrka bifall till hemställan i betänkandet.

Fru talman! De projekt som vi pratar om i dag rör till stor del 60-talets s.k. miljonprogram. Jag vill inte instämma i den kör som ofta säger att det var så dåligt byggt på den tiden. Jag inser den situation som rådde. Mängder av människor hade ingen bostad. Man var tvingad att bygga, och bygga snabbt. Då kunde det innebära att kvaliteten ibland tyvärr fick ställas åt sidan. I dessa områden har vi under åren sett en stor vandalisering och skadegörelse. De har varit det sista alternativet för folk att flytta dit. Det har kort sagt varit en social misär, i alla fall enligt svenska förhållande. Det har varit dyrt och kostat mycket pengar i underhåll, renoveringar och ombyggnader. Då tänkte man i Malmö att man skulle försöka hitta någonting som kunde förändra situationen. Man skapade ett antal självförvaltningsprojekt i Malmö. Jag bor själv i ett av dessa tre områden där man har startat sådan projekt. Jag är oerhört positivt överraskad av det resultat som man har åstadkommit. Man har fått en minskad skadegörelse. Ägaren som är ett kommunalt bostadsföretag betalar knappt några försäkringar. Trivseln har ökat. Men det viktigaste - det kanske bästa betyget på ett områdes status - är framför allt att utflyttningen i dag är minimerad. I Malmö, som är en stad där det finns gott om lediga lägenheter, är det ett högt betyg på ett lyckat projekt i ett område som tidigare inte hade den högsta sociala statusen. Det projekt som man initierade baserades på frivillighet. Ingen skulle tvingas att vara med. Som ersättning fick man en skattefri hyresrabatt, baserad på insatsen. Efter något år stoppades projektet därför att skattemyndigheterna ansåg att det inte låg inom det revir där skattefrihet kunde hävdas. Nu har vi fått ett förslag i dag som jag måste säga är mycket dåligt. Det talas om en kompromiss. En kompromiss mellan vad? Jag har läst betänkandet, jag har läst Från Riksdag och Departement och i morse såg jag på Rapport morgon, och det är inte någon som är positiv till det förslag som vi nu har lagt fram, med undantag för ett antal ledamöter i skatteutskottet. Det blir oerhört krångligt att förklara detta för människorna. Exakt samma arbetsinsats kan ge olika skattefrihet beroende på hur många som deltar i projektet. Människan är ju som hon är, och det här kommer att befrämja fusk. Om man är tio stycken i en trappa och det bara är nio som vill delta i trappstädningen kan jag tänka mig att man säger till den tionde som inte vill vara med: Vi låtsas att du vill, så att det ekonomiska utfallet blir bättre. Det finns exempel på detta i betänkandet. Jag förstår inte varför det måste vara så krångligt. Det enklaste måste vara det som jag har föreslagit i min motion, och som även Miljöpartiet har föreslagit i sin. Vi skiljer oss på beloppet. Jag tycker att det skall vara en fjärdedels basbelopp, och då går jag på SABO:s förslag. Så det är inte hämtat enbart från min egen tankevärld. Man tycker att det hade varit vettigt. Ett skattefritt avdrag på maximalt ett fjärdedels basbelopp, baserat på den insats man gör - det hade varit enkelt och lätt att förstå. I dag är det tyvärr inte lätt att förstå. Mitt parti har i betänkandet inte bifallit min motion. Det är i och för sig tråkigt, men jag kan förstå det. Om man öppnar reglerna i skattelagstiftningen med undantag kan man fråga sig: När kommer nästa begäran om ett nytt undantag? Redan nu kan jag tänka mig att det blir en del protester från utomstående. Har den som är sjuk, som är förtidspensionär eller som har a-kassa egentligen rätt att få en ersättning som är skattefri? Har man rätt att ha ett jobb över huvud taget när man uppbär en sådan här ersättning? Fru talman! Egentligen skulle man skrota hela förslaget och låta folk delta i en självförvaltning och betala skatt för den ersättning man får. Men när det ändå är så pass stora värden som vi här pratar om - de som kan det här säger att det handlar om miljardbelopp som sparas in till samhället - skulle man i stället sätta ett skattefritt maximibelopp där ersättningen baseras på den egna insatsen. Jag kan köpa mitt partis tveksamhet, med enda ett undantag. Det gäller inte bara mitt parti, det gäller faktiskt den samlade riksdagen. Jag skulle vilja be t.ex. Anita Johansson förklara för mig, så att jag kan förklara för andra - om jag nu fattar det Anita Johansson förklarar för mig. Varför skall det vara skattefritt att plocka vildvuxna bär - upp till 5 000 kr per person, inte per lägenhetskontrakt - men inte att städa trappor i Malmö, Stockholm eller någon annanstans? Förklara logiken i det! Vi strävar ju alla efter att vi skall ha en någorlunda rimlig lättfattlig skattelagstiftning. Varför skall en familj på två vuxna och fyra barn kunna plocka vildvuxna bär skattefritt och få 30 000 kr utan att betala skatt för det? Däremot skall samma familj på Celsiusgatan på Gullviksborg i Malmö betala skatt om man tjänar mer än 500 kr per månad på att städa trappor och sköta grönområden. Jag hoppas att Anita Johansson är en så pass god pedagog att hon kan berätta om det här för mig på ett vettigt vis. Då skall jag stå till tjänst med att förklara det vidare för dem som bor i mitt område i Malmö.

Fru talman! Som sista talare i det här ärendet tänker jag göra en ganska personlig betraktelse över det här betänkandet. Som vi har hört tidigare har bostadsutskottet beretts tillfälle att yttra sig över skatteutskottets betänkande. Vi är i stort sett överens med skatteministern om utformningen av propositionen. Jag måste dock ställa mig frågan: Är självförvaltning skattepolitik eller bostadspolitik eller både-och? Storstadsutredningen kom i december 1996 med delbetänkandet Egenmakt - att återerövra vardagen 1996 skrev ordföranden i kommittén, Kerstin Alnebratt, tillsammans med Mikael Romero bl.a.: Frågan är för viktig för att reduceras till skatteteknik. Jag är förvånad över att departementet i sitt arbete med propositionen inte har tagit till sig de bostadspolitiska synpunkterna i kommitténs förslag. Storstadskommitténs förslag går ut på att en ny lag om självförvaltning i boendet knyts till hyresförhandlingslagen. I korthet innebär det att om minst hälften av de boende i flerfamiljshus eller ett bostadsområde så kräver skall de ges möjlighet att bilda en förening för självförvaltning. De hyresgäster som deltar får sedan förhandla fram en skattefri rabatt på hyran. Malmöjournalisten Stig-Åke Stålnacke har beskrivit utvecklingen i det Holma som Marie Granlund tidigare har berättat om som ett lyckligt barns andetag. Människor får veta att de förvaltar sina liv och sina hus, sina nycklar och sina hjärtan. Människor tilltros egen kraft. Och den egna kraften gör under. Betänkandet i dag är en bra början för att klara den skattetekniska delen av självförvaltningen. Den bostadspolitiska återstår. Vi får anledning att följa utvecklingen i de pågående projekten med självförvaltning för att se till att vi inte skjuter över målet att uppmuntra kollektiva och solidariska former för självförvaltning, som det står i regeringsförslaget. Fru talman! Även om jag har kritiska synpunkter på utformningen av förslaget är det viktigt att vi börjar någonstans. Därför ställer jag mig bakom skatteutskottets betänkande.
Fru talman! Jag har en enkel med god uppfostran, så jag begär inte att Lena Larsson skall besvara min fråga om bärplockningsskattefriheten. Men jag vill ändå fråga: Anser inte Lena Larsson att det trots allt hade varit bättre om man hade infört ett maximalt belopp och om allt var baserat på den egna insatsen? Som systemet är nu kan det bli trubbel mellan hyresgäster. Det kan finnas hyresgäster som av olika skäl inte kan eller inte vill delta i samma omfattning som andra hyresgäster. Vore inte ett sådant system lättare att hantera och framför allt lättare att göra begripligt för de hyresgäster som bor i områden där intresse för sådana här projekt finns?
Fru talman! Skatteteknik är inte mitt bord, Sten Andersson. Jag, liksom Sten Andersson, sysslar huvudsakligen med bostadspolitik. Ur en bostadspolitisk synvinkel är parterna på hyresmarknaden väldigt starka. Vi borde ge dem större inflytande så att de kan förhandla fram vad självförvaltningen skall innebära. Att fastställa skattefria belopp och sådant skall skattepolitikerna göra. Det är systemet och tekniken för att använda enskilda människor och det kollektiva samarbetet som står i centrum. Det är det som är det som är viktigast i den här frågan.
Fru talman! I likhet med många andra tittade jag på Rapport morgon i morse. Där deltog Lena Larsson som en av tre i en panel. Jan Danneman, som är ordförande för Hyresgästföreningen, dömde i praktiken helt ut detta förslag. Det var för krångligt. Varför kunde ni inte ha lyssnat på den förening som representerar en stor del av hyresgästerna? Är det verkligen nödvändigt, Lena Larsson, att införa ett system som bevisligen är svårt att förstå? Jag har i dag pratat med olika jurister. De säger att detta är svårt att förklara och svårt att förstå. Trots lång juridisk utbildning kan de ändå komma till olika slutsatser. Hur skall man då kunna begära att människor som inte har så lång skolutbildning skall kunna hantera detta system? Man kunde ha antagit mitt eller Miljöpartiets förslag, även om de skiljer sig åt när det gäller summan. Dessa förslag innebär att man får betalt efter insats, införandet av ett maxbelopp, vid större insats som går utöver maxbeloppet är detta beskattningsbart i vanlig ordning.
Fru talman! Sten Andersson kom återigen in på detta med skatteteknik. Sådana frågor svarar jag inte på, eftersom det inte är mitt område. Det är ju Anita Johansson som tillhör skatteutskottet som har att göra det. Hyresgästernas företrädare i Hyresgästföreningen har haft kritiska synpunkter, men han har också positiva synpunkter. Han, liksom jag, tycker att man skall börja någonstans och att detta är en bra grund att utgå ifrån. Men det är hyresgästerna tillsammans, oavsett om de tillhör en organiserad förening eller ej, som skall utgöra basen för självförvaltningen, och det är den som man skall utveckla.

Fru talman! Skatteutskottets betänkande SkU 26 som vi nu skall behandla, innebär en ändring i lagen Utskottsmajoriteten har ställt sig bakom regeringens proposition som innebär att förbudet mot användning av finsk, rödmärkt olja slopas såvitt gäller motorredskap och traktorer samt personbilar. Moderaterna i utskottet har två reservationer mot förslaget. Jag skall nu redovisa och teckna bakgrund till dessa. Reservation 1 bygger på det faktum att förslaget i betänkandet inte fullt ut följer den gemenskapslagstiftning som vi förbundit oss att följa i och med EU Före inträdet i EU kunde privatpersoner i Sverige importera varor för eget bruk för 1 000 svenska kronor per dygn och person - även eldningsolja - utan tullar eller skatter. Den inre marknaden existerade för privata konsumenter. Den fria gränshandel som befolkningen på ömse sidor om den finsk-svenska gränsen levt med som en som en självklar beståndsdel i sin kultur under historisk tid, har fortsatt efter det att gränsen uppstod 1809. Gränstull infördes 1905 av Sverige utan att det störde samarbetet över gränsen för privatpersoner. Detta omfattande samarbete har betytt mycket, och det har benämnts "den gränslösa gränsen." Någon märkbar illegal handel med olja förekom inte. Det generella förbudet mot användandet av rödolja har tillämpats sedan den 1 januari 1996. I ett år och fem månader har företagare och övriga medborgare i framför allt östra Norrbotten förhindrats att utöva sin legala rätt att handla lågbeskattad olja. Straffavgifter kommer nu att återbetalas till dem som påträffats med röd olja i tanken. Men för alla dem som inte vågat ta risken, är frustrationen över regeringens halsstarriga inställning i denna fråga stor. Det är i högsta grad anmärkningsvärt att inte regeringen införskaffat den juridiska kompetens i EG rätt som förmodligen hade inneburit att detta felaktiga beslut aldrig genomförts. Enligt den information som jag erhållit från Europakommissionens direktorat DG 21 har inte heller något samråd skett. Företagare och entreprenörer i Norrbotten har förlorat uppdrag i stor omfattning på grund av förbudet mot röd diesel. I vissa fall har mer än hälften av årsomsättningen uteblivit. Man måste förstå hur dessa företagare har känt sig när finländska företagare genom bättre konkurrenskraft har tagit jobben i Sverige. Fortfarande efter den förändrade lagen kommer privatpersoner att förbjudas att ta in eldningsolja för eget bruk. Enligt vår mening strider det mot principen om konsumenternas fria tillgång till den gemensamma marknaden. Det borde ju inte vara obekant för någon i denna kammare att den inre marknadens principer innebär att i princip alla restriktioner slopats vad gäller privatpersoners införsel av varor som inköpts beskattade i ett annat EU-land. Europeiska kommissionen har dessutom i en nyligen framlagd handlingsplan sagt att den inre marknadens hela potential skall förverkligas. Kommissionen skriver: På den nationella nivån måste medlemsstaterna dels förbättra takten i genomförandet av gemenskapslagstiftning av betydelse för den inre marknaden, dels vidta kraftiga åtgärder för att minska nationell reglering som hämmar både konkurrens och konkurrenskraft. Det är för oss moderater självklart att riksdagen måste ge företagare och övriga medborgare möjlighet att utnyttja alla de fördelar som EU-medlemskapet ger. Därför bör regeringen snarast återkomma med förslag som gynnar gränshandeln i enlighet med vad jag här anfört. Reservation 2 gäller motorredskap i industriell och kommersiell verksamhet. Även i det fallet är det fråga om konkurrenskraften för svenska branscher och företagare. Det svenska kravet på användning av högbeskattad dieselolja i arbetsfordon som används i jordbruk, skogsbruk, industri och andra kommersiella verksamheter, innebär en kraftig och omotiverad fördyring för dessa verksamheter. Nämnda arbetsmaskiner nyttjar ju allmänna vägnätet till mycket liten del, och borde därför inte belastas med den högre skatten. Den svenska trafikbeskattningen av arbetsfordon har ingen motsvarighet inom EU. Flertalet EU-länder har i likhet med Finland följt EU:s regler, som föreskriver att högbeskattad olja endast skall användas i fordon för vägtrafik. Enligt vår mening bör bränsle för arbetsredskap i Sverige beskattas på samma sätt som i flertalet övriga EU-länder. De svenska företagen skall inte behöva konkurrera på villkor som på denna punkt är väsentligt sämre än de som gäller för företag i övriga EU-länder. Svenska företag som använder maskiner i sin verksamhet skall inte behöva köra in i Finland eller tanka på annat sätt för att få tillgång till bränsle på samma villkor som de finska företagarna. Skatter som snedvrider konkurrens gentemot omvärlden är inte förenliga med ett bra företagarklimat. De medför att arbetstillfällen försvinner från vårt land. Det är uppenbart att svensk särlagstiftning och punktskatter strider mot EU:s konkurrensregler och är diskriminerande för våra företagare. I regeringens proposition 1994/95:19 del 1, som var underlag för vårt EU-medlemskap, står det om artikel 6: "Regler som är så utformade att de måste leda till en mindre gynnsam behandling av det som härrör från ett annat land är öppet diskriminerande, även om de inte är direkt knutna till nationalitetskriteriet." Om artikel 7 står det: "Under lika och ostörda konkurrensförhållanden skall man på den gemensamma marknaden kunna handla och byta tjänster, arbeta, investera och producera och därigenom främja gemenskapens mål." Det här visar att vi i Sverige inte har följt den gemenskapslagstiftning som vi har förbundit oss att följa. Det har i sin tur lett till att våra egna medborgare diskrimineras. Det beslut vi i dag skall fatta är ett steg i rätt riktning, men det uppfyller inte kravet på likvärdiga konkurrensförhållanden jämfört med Finlands och övriga medlemsländers. Regeringen bör därför återkomma med ett förslag som innebär att trafikbeskattningen av dieselbränsle för motorredskap slopas fr.o.m. den 1 januari 1998. Regeringen bör också överväga om förslaget kan utformas på ett sådant sätt att stimulansen för användning av den bästa miljöklassade dieseloljan bibehålls. Fru talman!

Fru talman! Den 1 januari 1996 infördes ett förbud i vårt land mot att använda olja som var märkt enligt finska föreskrifter i motordrivna fordon. Anledningen till förbudet var att i och med att den finska skatten på rödmärkt olja är avsevärt lägre än den svenska skatten på sådan omärkt olja som skall användas i motordrivna fordon pågick en omfattande oseriös gränshandel. Detta innebar ett betydande skatteundandragande, och det hotade att slå ut de svenska leverantörerna av sådan olja. Förbudet har varit föremål för EU-kommissionens granskning efter en anmälan mot Sverige avseende hinder mot import och användning här i landet av rödmärkt olja. EU-kommissionen har nu påtalat att det svenska förbudet inte är förenligt med gemenskapsrätten när det gäller innehållet i bränsletankarna på personbilar, motorredskap och traktorer som lagligen har tankats i Finland. Utifrån detta föreslås att förbudet mot användning av finsk rödmärkt olja i motordrivna fordon skall justeras när det gäller motorredskap och traktorer samt - till dess finsk lagstiftning ändrats på området - även personbilar. Reglerna föreslås ändras så att användningsförbudet inte omfattar olja som för privat ändamål förts in i Sverige i bränsletank på motorredskap, traktor eller i reservdunk som rymmer högst tio liter. För motorredskap och traktorer som används yrkesmässigt bör inskränkningen i användningsförbudet begränsas till olja som förts in i Sverige i en normal bränsletank på fordonet eller till fordonet kopplad släpvagn som förser motor på dragfordonet med bränsle. Ändringarna genomförs retroaktivt, och detta gör det möjligt att återbetala de sanktionsavgifter som tagits ut. I reservation 1 framför Moderaterna att den föreslagna regleringen skulle stå i strid mot den fria rörligheten för varor. Utskottsmajoriteten delar inte denna uppfattning, eftersom artikel 9.3 i mineraloljedirektivet medger att mineralolja som inköpts beskattad i en annan medlemsstat beskattas på nytt i förbrukningslandet om oljan transporterats på s.k. ovanliga transportsätt, dvs. på annat sätt än i fordonets tankar eller i lämpliga reservdunkar. I reservation 2 har Moderaterna återigen som enda parti en begäran om ett tillkännagivande om att den lågbeskattade gröna dieseln bör få användas i motorredskap och i andra arbetsfordon. Utskottsmajoriteten delar inte heller denna uppfattning, eftersom vi anser att de ökade miljökraven på motordrivna fordon har visat på vikten av att inte vissa kategorier lämnas utanför. Fru talman! Jag yrkar bifall till hemställan i betänkandet och avslag på reservationerna.

Fru talman! Lisbeth Staaf-Igelström säger att detta inte strider mot de direktiv som EU-kommissionen har gett och att man skall betala skatt på bränsle som transporteras på ovanligt sätt. Men "ovanligt sätt" har EU-kommissionen tolkat som att det skall gälla större professionella tankbilar och annat och inte att en privatperson som tar in bränsle via gränsen skulle behöva betala skatt på det. Min fråga är: Hur gör man då med den norska dieseln? I fråga om den finns det inte några restriktioner, utan det är tillåtet att ta in bränsle från Norge till Sverige. Beslutet innebär att man inte följer det av EU rekommenderade direktivet utan att man går en gyllene medelväg och tror att detta skall lösa sig. Men faktum är att den person som överklagar även detta förändrade beslut kommer att vinna i EU kommissionen. Därför kommer regeringen att få bakläxa igen.
Fru talman! Artikel 9.3 i mineraloljedirektivet är mycket klart på detta område. EU ger varje medlemsstat möjlighet att i förbrukningslandet på nytt beskatta mineralolja som inköpts och beskattats i en annan medlemsstat. Det är det som vi gör, dvs. vi använder oss av denna möjlighet. Jag vill ställa en fråga till Olle Lindström. Varför infördes detta förbud? Jo, det berodde på en mycket oseriös gränshandel. Därför tvingades vi införa detta förbud. Denna gränshandel innebar en snedvridande konkurrens för de personer som rättar sig efter gällande lagstiftning i vårt land. Tycker inte Olle Lindström att man skall rätta sig efter gällande lagstiftning?
Fru talman! Jo, Lisbeth Staaf-Igelström, det är alldeles självklart att man skall rätta sig efter gällande lagstiftning. I detta fall var det väl en person eller kanske någon mer som utnyttjade lagen på ett felaktigt sätt, och det försvarar jag inte alls. Men faktum är att den fria rörligheten för privatpersoner inte gäller enligt den paragraf som lästes upp. Den fria rörligheten över gränserna för privatpersoner skall i princip gälla. Man skall inte behöva beläggas med skatt eller tull i sitt eget land. Detta stod mycket klart när riksdagen fattade beslut om medlemskapet i EU. Dessutom har regeringen fått anmärkning för detta från EU-kommissionens direktorat 21. Jag har läst detta mycket noga, och det framgår klart att detta beslut inte följer det som EU kommissionen har anmärkt på. Därför får jag väl återkomma till riksdagen en gång till. Tornedalingarna, de människor i östra Norrbotten som drabbas av detta kommer inte att ge sig den här gången heller. Jag kommer med all kraft att hjälpa till, eftersom vi har nackdelar, och det kostar pengar att vara medlemmar i EU. Då skall vi också utnyttja fördelarna. I det här fallet gör inte regeringen och utskottsmajoriteten det utan diskriminerar medborgarna i Sverige.
Fru talman! Från svensk sida har vi tidigare hävdat en mer långtgående linje. Men nu accepterar vi EU kommissionens åsikt att fordon som har tankats lagligt i Finland skall kunna föras över gränsen. Och det är den frågan som vi nu behandlar i detta betänkande. Som jag sade tidigare, varför infördes förbudet? Jag tror inte att det var bara en person som gjorde något olagligt. Vi har fått uppgifter om att det förekom en mycket omfattande och oseriös gränshandel med den rödmärkta finska oljan. Utifrån det antog vi denna förbudslag.

Fru talman! Låt oss tänka oss in i en situation som skulle kunna tyckas rätt bisarr - nämligen att vi här i riksdagen stiftar lagar som berör medborgarna, men att vi samtidigt låter varje medborgare själv därefter besluta om han skall följa lagen. Om han anser att det föreligger skäl för honom att inte följa lagen anmäler han bara till staten vilka skäl som finns för att han skall bryta mot lagbestämmelsen, varefter han gör det. Någon sanktion från samhällets sida skall då inte vidtas, eftersom det ligger just på medborgaren själv att avgöra om han skall efterfölja lagbestämmelsen, som närmast har karaktären av en rekommendation från statens sida. Detta kan tyckas bisarrt. Likväl är den situation som utskottsmajoriteten förespråkar när vi nu skall gå till beslut i ärendet om den kommunala redovisningen exakt den här anförda. Skillnaden är att det är kommunens, inte medborgarens, skyldighet att följa en av riksdagen stiftad lag som det gäller. Det är alltså lagen om ekonomisk balans i kommuner och landsting som införs, men med bestämmelsen att kommuner och landsting själva skall få avgöra om de skall följa den här lagen. Fru talman! Regeringen har tidigare - på senare tid har man inte gjort det så ofta - talat om att nu skall det minsann komma ett balanskrav på kommunerna med skyldighet att uppnå just ekonomisk balans. Det skall bli slut på det som sker i många kommuner, nämligen att man lånar till driften. När man så småningom kom till skott blev det dock inte så mycket kvar av allt prat. Balanskravet sköts framåt i tiden i olika omgångar. Som kronan på verket har man gjort det här balanskravet frivilligt. Den kommun som anser sig ha skäl att inte följa balanskravet fattar bara beslut i kommunfullmäktige om det, med angivande av skälen. Någon prövning av en utomstående instans skall inte kunna ske, utan kommunen tolkar själv situationen ensidigt. Det blir således helt frivilligt att följa den föreslagna lagen om ekonomisk balans. Den bisarra situation som jag inledningsvis tecknade har genom regeringens förslag alltså blivit mycket konkret. Verkligheten överträffar min liknelse. I lagkommentaren anges ju t.o.m. hur lagen skall kringgås. Vi har hamnat i en situation där vi får en lag som blir helt fakultativ. Det kommer att råda frivillighet för kommuner och landsting att följa lagen. Vi moderater säger självfallet nej till detta synnerligen oskarpa balanskrav, som avsevärt skiljer sig från den skiss som den dåvarande finansministern, Göran Persson, i april 1995 presenterade. Det kan t.o.m. sättas i fråga om inte dagens regler i kommunallagen anger ett mera skarpt och långsiktigt balanskrav än det som anges i det förslag som vi nu behandlar. Det vore onekligen intressant att av Bo Nilsson, som skall föra utskottsmajoritetens talan, få höra argumenten bakom denna helomvändning. Tror verkligen socialdemokraterna att man kan dölja misslyckandet på arbetsmarknaden, den höjda arbetslösheten, genom att tillåta kommuner och landsting i knipa att fortsätta med att lånefinansiera löpande drift? Samtidigt som man lägger fram detta uddlösa balanskrav lägger man fram förslag som innebär att kommuner och landsting kan skriva upp värdet av sina finansiella tillgångar och på så sätt dölja en obalans i sin ekonomi. Vidare tillåter man en avräkning mot balanskravet, så att även överskott från avgiftsfinansierad verksamhet som inte får disponeras för andra ändamål, t.ex. VA-avgifter, skall kunna användas för att dölja ett underskott i den skattefinansierade verksamheten. Det låter sig knappast förenas med VA-lagens syfte och inte heller med de ursprungliga tankegångar som låg bakom detta med ett balanskrav.

Det är olyckligt om en obalans i driftsbudgeten döljs genom den typen av bokslutstransaktioner. Inte ens ett samfällt krav från oppositionspartierna om att uppmuntra kommunerna att även i fortsättningen redovisa sina totala pensionsåtaganden för att dessa sedan skall kunna sättas i relation till det egna kapitalets storlek har väckt socialdemokraternas gillande. Där finns det en gemensam reservation med liknande resonemang från Kristdemokraterna, Folkpartiet, Miljöpartiet och oss moderater. Alla punkter som jag tagit upp visar på ett behov av en redovisning mycket snart av de redovisningsprinciper som läggs fram i den kommunala redovisningslagen. Det nya redovisningsrådet får därför en viktig uppgift: såväl att peka på alla ofullkomligheter som att bedriva ett utvecklingsarbete, så att man så småningom får fram ett bra verktyg för kommunerna att användas för en god redovisningssed. Fru talman! En och annan i denna kammare kan tycka att kommunalfolket är ett så pass klokt folk att de här hålen i lagstiftningen inte kommer att användas. Låt gå för det! Kanske är flertalet kommunala förtroendemän så kloka. Men är det ändå inte fantastiskt att vi har en regering som lägger fram förslag till en sådan här lag med alla dess ofullkomligheter och som innebär att det förutsätts att kommunerna inte skall utnyttja de här luckorna? Och är det verkligen så att det inte finns en mängd, inte minst socialdemokratiska, kommunalmän som tror att signalen från regeringen nu är att man skall kunna utnyttja de här luckorna, att man skall kunna fortsätta med att låna till driften samt att man ska kunna använda bokslutstransaktioner för att dölja de stora driftsunderskotten? På det viset fördröjs ett nödvändigt förändringsarbete ute i kommunerna. Jag menar att redovisningslagen, som egentligen skulle kunna vara en signal för en god redovisningssed ute i kommunerna, i stället kan komma att uppfattas som motsatsen? Fru talman! Jag står självfallet bakom alla reservationer från moderat håll som finns i finansutskottets betänkande, men jag nöjer mig med att yrka bifall till reservation 3 under mom. 3.

Fru talman! För många av de viktiga verksamheterna i människors vardag har kommunerna en avgörande roll. Det handlar om vård, omsorg och utbildning, men också om snöröjning, busstrafik och gatubelysning. Kommunerna tar ju en väldigt stor del av våra inkomstskatter. Kommunerna skall ha en god hushållning i sin verksamhet. Det säger såväl sunda förnuftet som kommunallagen. Trots att staten redan i stor utsträckning är inblandad i de ekonomiska villkoren för kommunerna tycker vi i Folkpartiet att det finns goda skäl att också införa ett balanskrav. Kommunerna har en väldigt viktig roll i den totala samhällsekonomin. De utgör en stor andel och påverkar den mycket. Det finns ett allmänintresse av en god hushållning i kommunsektorn. Det är i slutändan medborgarna som får betala misshushållning genom sämre service och högre skatter, medborgare även i andra kommuner än i den som misskött sig. Folkpartiet har en rad synpunkter på hur villkoren för kommunernas ekonomi och verksamhet i övrigt ser ut och förslag på hur de skulle kunna förändras. Detta kommer till viss del upp i morgondagens debatt, men inte desto mindre finns det anledning att ta upp några avgörande saker i detta betänkande. Fru talman! Före valet 1994 sade socialdemokraterna att uppsägningarna i den offentliga sektorn skulle stoppas om de kom till makten. Verksamheter skulle prioriteras före transfereringar. Personalen skall få utvecklas, inte avvecklas stod det på valaffischer i Stockholms län. Jag vet inte hur det var i resten av landet. Så var det bild på landstingsråd. Sedan dess har fler än någonsin fått sluta i kommuner och landsting. I kombination med att en rad initiativ till förnyelse har stoppats har resultatet blivit allvarliga kvalitetsproblem i vården, omsorgen och skolan. Många förslag som vi lagt fram om extra resurser, t.ex. statliga skattemedel för att hjälpa upp de värsta bristerna i äldreomsorgen och försäkringspengar för att korta operationsköer, har i olika omgångar röstats ner. Vi ser mycket allvarligt på läget i kommuner och landsting. Med vår politik är vi övertygade om att situationen skulle ha varit en annan. De extra pengar som nu skall komma ger sken av att de ekonomiska problemen skulle vara över och att det nu är slutsparat. Vi har varnat för detta, och Kommunförbundet har varnat för det och säger att det är fel. Trots de extra pengarna, dessutom lånade pengar, finns det stora hål att täcka i kommunernas ekonomi. Det visste regeringen, för i samma proposition som de extra miljarderna utlovades föreslog man att balanskravet skulle skjutas framåt i tiden. Om de extra miljarderna hade varit tillräckliga hade man inte behövt skjuta på balanskravet. Vi i Folkpartiet motsätter oss inte det, mot bakgrund av hur verkligheten ser ut och mot bakgrund av regeringens oförmåga att föra en ekonomisk politik som leder till jobb och tillväxt. Icke desto mindre vill vi varna för att detta tas till intäkt för att släppa efter på kraven ute i kommunerna. Vi befarar nämligen att det uppskjutna balanskravet kan leda till populistiska krav på underbalanserade valbudgetar. Så till det mer konkreta i förslaget till redovisningslag. Vi tycker att det i grunden är ett bra förslag, men beträffande balanskravets utformning tycker vi att det borde ha varit tydligare vad "synnerliga skäl" är för någonting som gör att man kan frångå balanskravet. Vi anser att regeringen bör återkomma med preciseringar. Till sist: Vi i Folkpartiet har länge kämpat för att det skall rensas upp i den kommunala bolagsdjungeln. Det finns alltför många exempel på bolag som används för att försvåra insyn, bedriva verksamhet som inte borde vara kommunal, t.o.m. skatteplanera eller för att på olika sätt konkurrera med privat verksamhet. Vi anser att det kommunala ägandet av bolagen successivt bör avvecklas genom att de säljs, avvecklas helt och hållet eller överförs i nämndform. I avvaktan på att en sådan verklighet blir av, vilket vi är rädda för kommer att ta tid med tanke på det massiva motstånd som finns från majoriteten, tycker vi att ett minimikrav borde vara att regeringen återkommer med förslag till kommunal koncernredovisning, där kommunverksamheten ihop med bolagen redovisas. Jag yrkar bifall endast till reservation 5, även om jag givetvis står bakom alla våra reservationer.
Fru talman! Inledningsvis skall jag säga att Vänsterpartiet anser att det är väldigt viktigt med kommuner och landsting i ekonomisk balans. Vi tycker också att det är viktigt med det kommunala självstyret. Vi menar att ett lagstadgat balanskrav, som innebär att intäkterna måste överstiga kostnaderna, minskar det kommunala självstyret. Tillsammans med den tidigare beslutade lagen, som minskar de generella statsbidragen vid höjning av skattesatsen, visar regeringen sin misstro till kommunpolitikerna. Man tror inte att kommunpolitikerna kan klara av att med acceptabla skattesatser klara balanskravet. Därför går man in och minskar det kommunala självstyret. Vi tycker att det är en olycklig utveckling. Vi menar att balanskravet inte borde införas. Jag har inte riktigt samma glättade uppfattning om balanskravet som sådant som Lennart Hedquist. Det står "synnerliga skäl", och det innebär för mig ganska stora krav för att man skall kunna avvika från det som gäller. Jag ser den här lagstiftningen som ett sätt att inskränka det kommunala självstyret. Det är väldigt bra att det införs regler så att man får gemensamma redovisningar från de olika kommunerna. Ett av de stora problemen är att kommunerna jämför sig med s.k. nyckeltal. Dessa nyckeltal är hämtade från redovisningar där man inte redovisar på riktigt samma sätt. Därför är det bra att det bringas ordning i den djungeln för tillfället. Karin Pilsäter har varit inne på hur kommunernas ekonomi ser ut. Många kommuner har det väldigt kärvt. De pengar som har pytsats ut kommer inte att räcka. Jag läste senast i dag att de flesta kommuner inte kommer att kunna nyanställa. Det är väldigt få kommuner som kommer att nyanställa folk. Vad de här pengarna kommer att användas till är tämligen klart. De kommer att användas till att hindra ytterligare uppsägningar, och det kan man i och för sig se positivt på. Senareläggningen av balanskravet tycker jag är bra. Jag vill också påpeka att vi i vår motion med anledning av propositionen skrev att om Vänsterpartiets yrkande om att förslaget om lagstadgat balanskrav faller, bör emellertid balanskravet senareläggas minst ett år. Så långt kan vi uppleva det positivt. När det sedan gäller den långa följetongen om hur de kommunala pensionsåtagandena skall redovisas tycker jag att man valt en bra linje när man säger att det är den blandade modellen som skall gälla. Det innebär att man litet grand planar ut kravet på att skuldföra pensionerna, dvs. att man inte behöver ta upp hela pensionsskulden lika snabbt. I ett läge när vi är inne i en stor ekonomisk kris och när vi framför allt fortfarande har en hög arbetslöshet är det inte särskilt lyckat att snabba på framtagandet av en pensionsskuld. Därför tycker vi att det är bra att man använder sig av den blandade modellen. Jag är också anhängare av att man faktiskt skall redovisa en pensionsskuld. Jag tycker att det trots allt tillhör en god redovisningssed. Det kan man diskutera, för det är inte självklart för alla att man i dag skall plocka fram en kostnad som ligger väldigt långt framme i tiden. Däremot tycker jag att det är litet underligt att man skall placera denna skuld under eget kapital. På det sättet trollar man fram en soliditet som är betydligt bättre än vad den i verkligheten är. Menar man från majoritetens sida att denna pensionsskuld inte är en skuld? Den frågan måste ställas. Förr eller senare kommer den att dyka upp som kostnad. Då är det de facto en skuld. Att redovisa denna pensionsskuld under eget kapital ter sig en aning underligt. Vilket företag skulle, om det hade ett sådant pensionsåtagande, redovisa det under eget kapital och inte under långfristiga skulder? Här handlar det litet för mycket om kosmetika. En skuld är en skuld och kan sällan bli eget kapital. Jag står naturligtvis bakom båda våra reservationer, men jag yrkar bifall endast till reservation 1.

Fru talman! Jag kan först instämma i mycket av det Per Rosengren sade beträffande redovisningen av pensionsskulden. Hans resonemang understryker ju det märkliga i att utskottsmajoriteten har intagit den ståndpunkten att man över huvud taget inte skall redovisa det totala kommunala pensionsåtagandet för att kunna sätta det i relation till det egna kapitalet. Anledningen till att jag begärde replik var dock det resonemang Per Rosengren förde om balanskravet och den kommunala självstyrelsen. Det balanskrav som regeringen har framlagt är ytterst oförargligt. Det innebär att det är kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige själva som avgör om man skall följa balanskravet eller inte. Som Per Rosengren säger använder man visserligen begreppet synnerliga skäl. Det är en juridisk terminologi för att det verkligen är någonting speciellt som skall ha inträffat för att man inte skall behöva följa balanskravet. Det är bara det att det är kommunfullmäktige och lanstingsfullmäktige själva som avgör vad som är synnerliga skäl. Dessa kan ju säga att enbart svårigheterna att nå ekonomisk balans, dvs. att man har större utgifter än intäkter, kan vara ett synnerligt skäl för att man ett år inte har uppnått balans. Sedan kan man ange det som skäl, och det är ingen som kan överpröva detta. På det viset är det här balanskravet faktiskt mer uddlöst än dagens formulering i kommunallagen. Därför tycker jag att Per Rosengrens funderingar kring den kommunala självstyrelsen tedde sig något obegripliga. Sedan vill jag ha den synpunkten framlagd att ett balanskrav, men ett strikt balanskrav, egentligen är avsett som ett skydd för medborgaren mot att kommunen hamnar på obestånd. Det är viktigt för den enskilde medborgaren som bor i kommunen.
Fru talman! Jag är själv kommunpolitiker också, och om lagstiftaren säger en sak ser jag nog till att följa det - även om jag kanske är mer rebellisk än vad Lennart Hedquist är i politiken. Jag tror nog att det här balanskravet kommer att uppfattas som ganska restriktivt för kommunerna. Jag har inte den lättsinniga synen på en lag - vi bryr oss inte om det; vi formulerar ett synnerligt skäl som passar oss. Sedan skulle ju balanskravet skydda medborgarna så att politikerna inte ruinerar kommunen. Men medborgarna har ju det yttersta ansvaret genom att avgöra vilka som skall sitta i majoriteten nästkommande period. Det finns exempel på kommuner där man har kört det hela i botten. Lennart Hedquist vet nog vilka jag menar. Det var väl några kamrater till honom - förlåt ordet kamrater, men jag säger det ändå - som satt i någon kommun och fick litet problem med sitt bostadsföretag, om jag inte minns helt fel. Men då är det väl bara att se till att medborgarna får utkräva det ansvar som behövs. Det är ju så politiken fungerar. Jag tror att vi som kommunpolitiker lyssnar ganska mycket på vad lagstiftaren säger. Det behövs inga sanktionsmöjligheter. Men jag är övertygad om att ifall kommunpolitikerna inte sköter detta så kommer i förlängningen också sanktionsmöjligheter mot de kommuner som inte sköter sig.
Fru talman! Jag tror också att det säkert kommer sanktionsmöjligheter mot kommuner som inte sköter sig. Det är bara det att när Göran Persson ursprungligen presenterade förslaget sades det att de skulle komma nu. Sedan kommer det här väldigt uddlösa balanskravet. Det är ju så, Per Rosengren, att kommuner som sköter sig och har balans i sin ekonomi naturligtvis kommer att följa balanskravet. Men de kommuner som redan i dag har obalans i sin ekonomi kommer att kunna konstatera att staten fortfarande inte ställer ett krav på balans utan att de kan åberopa synnerliga skäl. Som ett synnerligt skäl räcker det egentligen att åberopa att man har svårigheter att uppnå balansen, t.ex. att balansen skulle förutsätta en förändring av personalstyrkan eller andra förändringar i den kommunala organisationen. Gör man då den protokollsanteckningen i anslutning till bokslutet är det klart med det. Ett mer uddlöst balanskrav tror jag är svårt att beskriva.
Fru talman! Det hela blir litet underligt. Lennart Hedquist pläderar alltså för balanskrav med en betydligt starkare skrivning än den som finns, och jag vill inte ha balanskraven. Jag menar att balanskrav i det här fallet minskar det kommunala självstyret. Kombinerat med det skattestopp vi i princip har ger det ingen möjlighet för kommunerna att agera. Jag vet att Lennart Hedquist vill ha ett ännu skarpare förslag än det här, och jag vill inte ens ha det här förslaget. Det blir en litet underlig debatt på så sätt. Jag har ett större förtroende för kommunpolitikerna generellt än vad Lennart Hedquist har. Han anser att det skall finnas en piska, att det skall finnas sanktionsmöjligheter. Jag menar att vi kan överlåta detta åt kommunpolitikerna. Är det så att de kör sina kommuner i putten ekonomiskt får naturligtvis medborgarna utkräva ansvaret i nästkommande val, men låt rätt nivå fatta de beslut som behövs. Staten behöver inte gå in och bestämma allting. Jag trodde att ni förde den politiken förut. Nu är det plötsligt överstatlighet och förstatligande av kommunerna ni förespråkar. Jag är litet förvånad över den moderata förstatligandepolitiken, eller vad man skall kalla det. Mycket förvånad är jag.

Fru talman! Det är bra att det nu åter införs krav på balans i kommunerna, att vi får ett lagreglerat krav som gör att det inte längre blir möjligt att köra med underskott och ta lån till offentlig konsumtion ute i kommunerna. Det är viktigt, som redan sagts, för att skydda medborgarnas intressen, men också för att se till att kommunerna är i god ekonomisk balans och verkligen på ett bra sätt kan sköta den mycket viktiga offentliga service de står för. När man nu gör det här är det emellertid också viktigt att man från statens sida skärper den s.k. finansieringsprincipen, dvs. att om staten på ett eller annat sätt övervältrar kostnader på kommunerna skall man också se till att kommunerna får med sig pengarna. Självklart skall det vara likadant åt andra hållet - om staten tar över kostnader från kommunerna skall också pengarna föras över. Vi menar att man inte riktigt har gjort det från statens sida under senare år. Man frös de nominella statsbidragen till kommunerna för några år sedan, och det har faktiskt inneburit att de fått mindre pengar. Det har införts egenavgifter som är avdragsgilla mot den kommunala inkomstskatten, och det har inneburit att skatteunderlaget för kommunerna har minskat. Det handlar om stora pengar i kommunsektorn som på så sätt har försvunnit och försvinner alltmer stegvis eftersom staten planerar att fortsätta höja egenavgifterna. Detta har inte kompenserats. Det gäller också försämringar i socialförsäkringar och a-kassa, vilka har övervältrat kostnader på kommunerna i form av ökade socialbidrag. Det gäller också en del annat mindre betydelsefullt i pengar räknat. Det finns alltså en lång rad exempel där man från statens sida har vältrat över kostnader. Samtidigt har man från statens sida under senare år påstått att man inte skall spara på den kommunala kärnverksamheten, det som ibland kallas välfärdens kärna - omsorgen om barnen, omsorgen om de äldre, sjukvården och skolan. I själva verket har man indirekt skurit ned på just de här centrala välfärdsområdena, genom de indirekta övervältringseffekterna. Det här måste vi komma till rätta med, och vi måste alltså skärpa finansieringsprincipen i samband med att man nu inför ett sådant här balanskrav för den kommunala budgeten. Därför yrkar jag bifall till reservation 15, som innebär att regeringen skall återkomma med förslag till skärpt finansieringsprincip. Fru talman! Det kan diskuteras om balanskravet, som det nu ligger, i sig är det absolut bästa och optimala. Vi har från Miljöpartiets sida en rad detaljsynpunkter på det här kravet. Det hade kunnat utformas bättre och tydligare i en rad avseenden. Det gäller bl.a. hur man bokför realisationsvinster, som vi tar upp i reservation 2. Det gäller de kommunala bolagens ställning, vad som i de här sammanhangen skall anses vara god redovisningssed, vilket är helt opreciserat, som vi tar upp i reservation 8, hur avskrivningar skall redovisas, som vi tar upp i reservation 9, och hur avtalspensioner skall redovisas, som vi tar upp i reservation 10. Det finns också andra synpunkter som vi skulle ha kunnat ta upp, men vi får ta det på det här sättet och se om det fungerar. Det var intressant att lyssna på debatten mellan Lennart Hedquist och Per Rosengren. Det visar just på problematiken, hur man nu kommer att tolka lagstiftningen i praktiken, eftersom det slutligen kommer att avgöras av kommunfullmäktige. "Synnerliga skäl" är en bra term i domstolar, där det är strikt tolkat. Men jag lutar nog åt att man ute i kommunvärlden kommer att ta det här på allvar. Jag tycker ändå att det är ett steg i rätt riktning.
Fru talman! Jag är bara litet konfunderad över Miljöpartiets resonemang. Man vill skärpa finansieringsprincipen. Samtidigt är man republikanernas banerförare i landet, när man också vill införa ett balanskrav på staten. Detta att staten skall kunna ta på sig mer kostnader när man samtidigt förespråkar ett balanskrav på staten, går inte ihop för mig. Då har man ju inte de pengarna längre.

Fru talman! Jag rekommenderar Per Rosengren att läsa mitt yttrande i slutet av detta betänkande där jag talar om att vårt syfte är att även statens budget skall vara i balans över en konjunkturcykel. Vi kommer i morgon att diskutera just en sådan sak, nämligen budgetmålet. Regeringen har föreslagit 2 % i överskott över konjunkturcykeln. Vi har från Miljöpartiet föreslagit 1 % i överskott över konjunkturcykeln. Andra partier har sagt andra saker i det sammanhanget. Därmed uppnås just kravet att även staten skall ta sitt budgetpolitiska ansvar. Det får inte vara så att staten inte gör det och sedan övervältrar kostnaderna för sina underskott på kommunerna. Det har i viss utsträckning skett. Det finns ett mycket stort missnöje ute i kommunvärlden med det här, och det finns skäl att också staten tar sitt ansvar för att hålla ordning på sina finanser. Där kanske vi avviker från
Fru talman! Både kommuner och stat har gått med ganska kraftiga underskott en tid. Ni pratar ju inte om konjunkturcykler. Det står i det särskilda yttrandet: "Även för statens del bör budgeten under en löpande treårsperiod vara i balans -." Miljöpartiet bestämmer alltså hur långa konjunkturcyklerna är, dvs. tre år. Det är det Miljöpartiet förespråkar. Ni förespråkar en politik som innebär att staten också skall ha ett balanskrav, kombinerat med ett balanskrav på kommunerna. Det är bara att konstatera detta av det ni skriver och säger. Det håller inte, om man samtidigt skall hävda finansieringsprincipen.
Fru talman! Jag vet inte hur det står till i Vänsterpartiets värld. Ni tycks tro att man kan leva med ständiga underskott och släppa i väg dem. Självfallet kan man ha balanskrav både på stat och på kommun. Självfallet måste man ha det också över en viss tidsperiod, med hänsyn till konjunkturcyklerna, om man vill ha ett bra välfärdssystem, som vi i Miljöpartiet vill. Vänsterpartiet har försökt dölja sig bakom konstitutionell argumentering när det gäller kommunalt självstyre, men vad ni egentligen är ute efter är att kunna släppa i väg underskotten, därför att ni inte riktigt vill ta ansvar för att hålla ordning på utgifterna. Det har vi märkt gång på gång, och jag har en känsla av att vi kommer att märka det i morgon också.
Fru talman! Jag yrkar bifall till hemställan i finansutskottets betänkande 15 och avslag på samtliga reservationer. Lagförslagen i betänkandet innebär bl.a. att också den kommunala ekonomin skall vara i balans. Detta sker genom ett lagreglerat balanskrav och genom att pensionsåtagandena skall redovisas enligt den s.k. blandade modellen. Förslaget till ny redovisningslag för kommuner, landsting och kommunalförbund, som vi nu snart skall fatta beslut om, bygger på bokföringslagen, årsredovisningslagen och normalreglementet för kommuner och landsting. Den nya lagen och lagändringarna skall träda i kraft den 1 januari 1998. Balanskrav och de nya reglerna för redovisning av pensionsåtagandena får börja tillämpas senare än den 1 januari 1998, dock senast räkenskapsåret 2000. Vi föreslår några mindre ändringar i förhållande till propositionsförslagen. För det första föreslås en ändring av förslaget till redovisningslag som innebär att en kommun måste redovisa vilka skäl som föreligger för att frångå regleringskravet. För det andra föreslår vi en justering av kommunallagen med den innebörden att skälen för att frångå regleringskravet ej skall kunna domstolsprövas. Därmed tillgodoser vi konstitutionsutskottets krav i dess yttrande. I vårpropositionen föreslog regeringen en ändring i förhållande till proposition 52 genom att balanskravet flyttas till år 2000. Vi biträder naturligtvis detta förslag, bl.a. beroende på att även kommunerna behöver en längre period för effektiviseringar och besparingar för att kunna uppnå en ekonomi i balans. Dessutom likställs därmed kommuner och landsting när det gäller balanskravet. Det här betyder att kommuner, landsting och kommunalförbund varje år skall upprätta sina budgetar så att intäkterna överstiger kostnaderna. Om ett negativt resultat uppstår skall detta regleras i budgeten senast två år efter det år som det negativa resultatet uppkom. Endast om synnerliga skäl föreligger kan undantag från regleringskravet göras. När det gäller redovisningen av pensionerna, som är en komplex fråga, kan sägas följande. Alla förslag till lösningar har för och vissa nackdelar. Vi har dock funnit att förslaget med den s.k. blandade modellen är att föredra i ett samlat perspektiv. Jämförelser mellan de olika kommunerna underlättas. En viktig avsikt med redovisningslagen är just att underlätta jämförelser mellan kommunernas ekonomi och följa en kommuns ekonomi över en längre tid. Det kan tilläggas att de alternativ som föreslås föranleder relativt omfattande omarbetningar av andra delar av redovisningslagen. Till sist kan påpekas att det kan uppfattas som att balanskravet är mindre stramt om kommunerna ges möjlighet att välja metod för avstämning, beroende på hur utfallet av metoderna ter sig för varje enskild kommun. I ett pressmeddelande från den 16 mars 1996 kan man konstatera att Kommunförbundet åtminstone vid det tillfället var överens med regeringen om att den blandade modellen för redovisning av pensionerna är riktig. Fru talman! Trots att alla partier i princip är överens om de föreslagna åtgärderna har oppositionen lyckats åstadkomma hela 17 reservationer och ett särskilt yttrande. Låt mig kommentera dem som jag anser är viktigast. I reservation 1 från vänstern anförs att ett lagstiftat balanskrav inskränker den kommunala självstyrelsen. Dessutom påstår Per Rosengren här att vårt förslag är ett uttryck för misstro mot kommunalpolitikerna. Samtidigt kräver moderaterna i reservation 3 hårdare tag. Lennart Hedquist har utvecklat det. Förslaget skall vara ett strikt balanskrav och träda i kraft den Dessa förslag är naturligtvis omöjliga och extrema från både vänstern och högern. I vänsterns reservation står nämligen också att en sund ekonomi i den kommunala sektorn är mycket viktig, medan det tycks som om moderaterna varken har förtroende för kommunalpolitiker eller värnar om den kommunala självstyrelsen. Det har Lennart Hedquist tydligt markerat i sitt anförande. Det skall bildas ett redovisningsråd som skall följa dessa frågor. Jag tror det finns skäl att göra detta. Därmed borde Lennart Hedquist sova gott om nätterna. I ljuset av dessa ytterligheter anser jag att vårt förslag är väl avvägt. Dessutom skulle jag vilja fråga Lennart Hedquist om han verkligen menar att balans är möjlig att uppnå i landets alla kommuner redan nästa år, dvs. 1998. När det gäller kraven i motioner och i reservation 3 och 4 om laglighetsprövning av synnerliga skäl har konstitutionsutskottet i sitt yttrande lämnat, i varje fall enligt min åsikt, starka skäl för att avslå dessa förslag. Konstitutionsutskottet har dessutom föreslagit den ändring som innebär att synnerliga skäl inte är en fråga som bör avgöras av domstol. Vi tillstyrker konstitutionsutskottets förslag till tillägg. I reservationerna 5 och 6 tas frågan upp om vilka som skall omfattas av balanskravet. Kravet gäller framför allt om de kommunala bolagen skall ingå i kommunernas redovisning. Min åsikt i den frågan är att en kommun som anser att en verksamhet av olika skäl är bäst att bedriva i bolagsform också bör få avgöra detta. Frågan är emellertid komplex. Det är därför bra att regeringen aviserar en utredning om förutsättningarna för och konsekvenserna av en ordning där även de kommunala företagen ingår i kravet på ekonomisk balans. När det gäller redovisning av de kommunala avtalspensionerna är vi såvitt jag förstår eniga. Att man i noter kan förklara sina pensionsåtagande är enligt nuvarande redovisningspraxis fullt möjligt bl.a. för att förklara storleken av det egna kapitalet. Här hade Lennart Hedquist synpunkter om att uppmuntra. Vi har i stället velat ge möjlighet att välja den här noten. Jag tycker att det är rimligt att göra så. Beträffande Per Rosengrens synpunkter har regeringen och de båda förbunden kommit överens om hur den blandade modellen skall redovisas, dvs. i samband med det egna kapitalet. Det är en rimlig överenskommelse. Dessutom har Johan Lönnroth, som ju sitter i utskottet, inte haft några synpunkter på detta. I reservation 15 krävs av Miljöpartiet och Kristdemokraterna ett klargörande av hur finansieringsprincipen skall tillämpas. Vad göras skall är redan gjort, skulle man kunna säga. Finansutskottet ställde sig bakom regeringens förslag till hur finansieringsprincipen bör tillämpas. Får man rekommendera betänkande 1993/94:FiU19 till läsning? Jag vill dessutom tillägga att regeringen och de båda kommunförbunden träffat överenskommelse om utvecklingen i kommunsektorn för 1997 och 1998. I denna finns också förslag om betydande statliga tillskott till bl.a. vård, omsorg och utbildning. Det skall vi för övrigt behandla i morgon då riksdagen skall ta ställning till dessa förslag i samband med behandlingen av vårpropositionen. Jag hoppas fortfarande - och nu tittar jag på Lennart Hedquist - på ett enhälligt stöd för de nödvändiga satsningarna på vård, omsorg och utbildning. I reservationerna 16 och 17 tas frågorna om ikraftträdandet upp. Moderaterna kräver det omöjliga att balanskravet skall uppnås redan nästa år 1998 medan den framtida regeringskollegan Folkpartiet förstår att detta är omöjligt. Som vanligt kan man inte enas, och inte heller i denna fråga. Det är signifikativt för det borgerliga samarbetet. Fru talman! Med våra förslag tar vi nu ytterligare ett viktigt steg mot balans i de offentliga finanserna. Men vi måste också vara realister och ge arbetet en rimlig tid, annars finns risk att misslyckas. Jag anser att våra förslag är väl avvägda och yrkar bifall till hemställan i finansutskottets betänkande nr 15 och avslag på samtliga reservationer.

Fru talman! Bo Nilsson säger att det är omöjligt för kommuner och landsting att uppnå balans i sin ekonomi år 1998. Det kanske är så med den politik som har förts i kommuner och landsting under dessa år. Men i april 1995 stod finansminister Göran Persson här i kammaren och sade att det var ett oavvisligt krav att kommuner och landsting skulle uppnå balans under 1998. Nu har han backat från det kravet, uppenbarligen på grund av att den egna politiken har misslyckats. Det kravet har nu skjutits till år 2000. Det är ett fullkomligt uddlöst balanskrav. Jag skulle vilja ställa en fråga till Bo Nilsson. Vi tänker oss nu en kommun år 2000 som redovisar ett underskott i sin budget med en förändring av det egna kapitalet på minus 80 miljoner kronor. Sedan sitter kommunfullmäktige och behandlar denna budget, och då ställs det ett yrkande. Man säger: "Vi kan ju inte reglera de 80 miljonerna, eftersom vi har kostnader som är så pass höga. Tänk om vi skulle börja bearbeta de kostnaderna. Vad skulle det innebära?" Det samlas en majoritet i kommunfullmäktige för att man icke skall reglera underskottet enligt balanskravet. Man åberopar svårigheterna med hänsyn till kostnadsbilden i kommunen såsom synnerligt skäl. Anser Bo Nilsson att den kommunen följer reglerna enligt det nya balanskravet? Jag vill hävda att den inte gör något fel. Kommunen har själv ett fullständigt tolkningsföreträde i det avseendet. Skall man skydda medborgarna från att kommuner kan fortsätta att låna till driften och komma på ekonomiskt obestånd måste man ha ett balanskrav som är strikt. Det är inget fel att ha ett strikt balanskrav. Man kan ha en god kommunal självstyrelse inom ramen för det. Det tillhör inte den kommunala självstyrelsen att föröda den kommunala ekonomin.
Fru talman! Om man tittar på kommunernas ekonomi för 1996, dvs. fjolåret, finns ett underskott på mellan 3 och en halv och 4 miljarder kronor. Det är självklart att vi bör ge kommunerna en chans att få rimlig tid på sig att förbättra och reglera detta. Därför är det ett bra förslag att vi nu flyttar balanskravet till år 2000. Det är uppenbart att Lennart Hedquist inte har förtroende för kommunalpolitiker. Han skall fingra, detaljreglera och styra. För oss är det tvärtom. Vi måste ge kommunpolitikerna förtroende och tid men också ställa krav. Det är precis det som förslaget innebär. När det gäller vilka rättigheter kommunen har om den avviker finns det, tycker i varje fall jag, ganska hårda besked i betänkandet och i propositionen. Man säger att kommunfullmäktige skall redovisa hur man skall hantera en sådan reglering. Upplysning bör också lämnas om hur tidigare negativt resultat har reglerats, osv. Det är inte som Lennart Hedquist tycks tro att man kan göra som man vill. Här finns ordentliga beskrivningar av vilka krav som ställs. Jag tycker att de är väl avvägda. Jag vill fortfarande yrka bifall till utskottets hemställan.
Fru talman! Det är fortfarande kommunfullmäktigeledmöterna i den enskilda kommunen som själva tolkar vad som inbegrips i begreppet synnerliga skäl. Det är klart att det för politikerna i den kommun som befinner sig i utförsbacken och har svårigheter att nå balans är väldigt enkelt att fabricera s.k. synnerliga skäl. Jag trodde att balanskravet var avsett just för att skapa stadga i de kommunerna så att de inte kommer på ytterligare obestånd. Sedan säger Bo Nilsson fortfarande att det skulle vara svårigheter att åstadkomma balans i kommunsektorn år 1998. Det är kanske så med hänsyn till den politik som socialdemokratiska kommuner och landsting har fört och med den ekonomiska politik som regeringen har fört i detta land. Det är väl, Bo Nilsson, ett bejakande av att det har gått sämre än vad finansminister Göran Persson trodde när han stod här i kammaren i april 1995 och sade att det skulle vara ett balanskrav i kommunerna från den 1 januari 1998? Eftersom man har skjutit det framåt i två år har uppenbarligen den ekonomiska utvecklingen, bl.a. sett utifrån den kommunala ekonomins perspektiv, varit så dålig att regeringen har funnit det angeläget att göra den förändringen. Jag tolkar Bo Nilssons kommentar som att det jag säger i det avseendet är riktigt.
Fru talman! Det är uppenbart att vi har olika uppfattningar om kommunalpolitiker. Jag har stort förtroende för våra kommunalpolitiker. Jag vill dessutom säga till Lennart Hedquist att jag inte tror att det skulle bli ett dugg bättre om han fick chansen att avgöra dessa frågor centralistiskt här i kammaren än om en kommunalpolitiker, som ju är så nära väljarna, fick göra det. Jag vill påstå att jag faktiskt har större förtroende för kommunalpolitiker än för Lennart Hedquist och hans politik. Frågan är om det går att uppnå balans 1998. Ja, det är klart att det går, men vilka konsekvenser får det? I morgon kommer vi att föreslå stora satsningar på vård, omsorg och utbildning - pengar som går till kommunerna. Det yrkar Lennart Hedquist avslag på samtidigt som han skyller på att vår politik skapar svårigheter. Vi satsar, vi vågar och vi tror på kommunerna. Det gör inte Lennart Hedquist och Moderaterna, och det är en tydlig skillnad mellan oss.

Fru talman! Bo Nilsson gled undan frågan om hur finansieringsprincipen skall fungera nu när det ställs balanskrav på kommunerna. 1993-1994, men sedan dess har det hänt en hel del som har inneburit att man faktiskt ökat kostnaderna för kommunerna. Staten har genom att införa egenavgifter ryckt undan skatteunderlag för kommunerna och vid ett antal tillfällen på olika sätt vältrat över kostnader utan att kompensera kommunerna. I Miljöpartiets reservation pekar vi på att vi måste få en bättre precisering av finansieringsprincipen, så att vi inte får sådana övervältringar i framtiden, när vi har ett balanskrav av denna art. Balanskravet gör det ännu svårare för kommunerna att möta den typen av övervältringar. Bo Nilsson måste ha något svar på hur han i det sammanhanget ser på t.ex. egenavgiftshöjningarna. Skall de i framtiden regleras i finansieringsprincipen eller inte?
Fru talman! I denna sena stund skall jag yttra mig kortfattat. Finansutskottet har ställt sig bakom tolkningen av finansieringsprincipen, och kommun och landstingsförbunden har träffat överenskommelser med regeringen om ekonomin för 1997 och 1998. Därför anser jag att detta är rimligt, och att dessa regler skall gälla tills vidare. Utöver detta finns det råd och samarbetsgrupper som skall följa utvecklingen. För min del är det fullt tillräckligt.
Fru talman! Jag måste upplysa om att balanskravet gäller från 1999. Det är alltså från det året man borde ha en bättre preciserad finansieringsprincip, så att man inte gör övervältringar av kostnader på kommunerna eller minskar deras skatteunderlag genom statliga åtgärder. Då får de mycket svårare att klara balanskravet. Det måste väl ända vara ett rimligt krav?
Fru talman! En sak vill jag säga allra sist: Jag tror att vår regering och kommun och landstingsförbunden kommer att fatta ett nytt beslut om den kommunala ekonomin, också för 1999 och 2000. Jag är inte orolig, och Roy Ottosson behöver nog inte heller vara det.

Herr talman! Jobb, vård och skola - det är de frågor som Folkpartiet ser som allra viktigast. Det är de frågor som allra mest berör många människors vardag. Det är tyvärr också de områden där regeringens misslyckande är som tydligast. Sverige har i dag blivit ett kösamhälle. Det är köer till jobben och köer till vården. Många barn går ut skolan utan tillräckliga kunskaper. I går kväll åkte jag taxi hem från ett möte. Taxichauffören berättade att han har en dotter som är arbetslös. Han var precis som alla andra föräldrar väldigt orolig för detta. Han var orolig för att dotterns självförtroende skulle brytas ned när hon söker jobb efter jobb och bara får höra: Nej, vi har inget. Du behövs inte. Det är redan tillsatt. Vi har ingenting för dig. Han var också orolig över hennes vanor, därför att arbetslösa ungdomar har ibland en tendens att sova på dagen och sedan gå ut med kompisar på natten. Det är naturligtvis lättare att hamna i riskabla miljöer och sällskap om man är ute på natten. Taxichauffören sade att Sverige är i dag inte ett välfärdssamhälle utan ett arbetslöshetssamhälle. Det är dåligt. Jag håller med honom. Det är tyvärr så, inte bara för den här taxikillens dotter utan också för väldigt många ungdomars föräldrar och släktingar som upplever de här problemen. Antalet jobb minskar i dag. Sysselsättningen nu är betydligt lägre än förra året, och 1996 var den lägre än 1995. Minskningen fortsätter alltså. Som ett litet minnesord till Per-Ola Eriksson kan jag säga att jämfört med maj för två år sedan, när samarbetet mellan Socialdemokraterna och Centern började, har antalet jobb minskat med mellan 110 000 och 120 000. Arbetslösheten stiger däremot. Den öppna arbetslösheten är nu den högsta på 23 år. Det är 23 år sedan den öppna arbetslösheten var så hög som i dag. Om man vill kan man, utan jämförelser i övrigt, notera att i t.ex. USA är det sysselsättningen, antalet människor med jobb, som är den högsta på 23 år. När arbetskraften minskar och färre människor kan leva på sin lön, går det åt väldigt mycket pengar till a-kassa, socialbidrag och AMS-åtgärder av olika slag. Det betyder att vården, omsorgen och skolan blir svältfödda. Pengarna räcker helt enkelt inte till de, som jag tycker, allra viktigaste välfärdsuppgifterna. Kortsiktigt kan man klara det med mer statsbidrag. Det är bra att regeringen har insett det behovet. Men det är ändå bara en kortsiktig lösning. På längre sikt är välfärden helt beroende av att fler människor får arbete och blir skattebetalare i stället för bidragsmottagare. Därför är fler jobb nyckeln till minskad arbetslöshet, bättre välfärd, bättre vård och bättre skola. Då är frågan: Går det att få fram fler arbeten? Folkpartiets svar är ja, det går. Det går att lösa de här problemen om man bara vågar tro på framtiden, tro att det här går att lösa och jobba för att förverkliga det. Många fler människor måste få tillbaka sin framtidstro. Men det är svårt. Den ekonomiska debatten präglas ju av så många missförstånd som stämmer ned modet. Det allvarligaste missförståndet är just att så många tror att jobben har tagit slut. Därför vill jag beskriva några bilder från verkligheten. Jag har varit ute på företagsbesök. Det har säkert alla andra här också. I Katrineholm, statsministerns hemstad, besökte jag för några veckor sedan ett företag som hette Energipilot. Det växer så det knakar. Det går jättebra. Det anställer nya människor nästan varje vecka. I min hemkommun Täby har jag besökt två företag som likaså växer så det knakar. Big Image heter ett. Det skrevs om det i Dagens Industri härom dagen. Antalet anställda har på några år ökat från ungefär 30 till drygt 40. I måndags var jag på ett annat företag, som heter Superoffice. De har ökat sin personalstyrka från 1 person till 16 på tre år. Det finns väldigt många fler sådana företag. Det bevisar, tycker jag, att det går att få fram fler arbeten. Jobben har inte tagit slut. Det är faktiskt ganska intressant. Trots brister i företagsklimatet, trots skyhöga skatter, trots omfattande krångel och väldigt mycket annat konstigt, finns det ganska många företag som växer. Det finns ganska många företagare som satsar framåt. Tänk då så mycket bättre det skulle kunna gå om statsmakternas, regeringens, insatser och den ekonomiska politiken inriktades på att förstärka det som är bra och ta bort det som är dåligt. Då skulle ju summan kunna bli enormt mycket bättre. Problemet är ju att det finns för få lysande undantag som de jag har nämnt. De är tyvärr fortfarande undantag. De är inte regel. Antalet nya företag har tyvärr fortsatt att minska även i år. Därför vill vi i Folkpartiet ytterligare förbättra det som är bra. Vi vill förbättra förutsättningarna för initiativrika människor som driver företag. Det beskriver vi utförligt i vår partimotion och framför allt i de båda trepartireservationerna. Det handlar om sjuklön, värnskatt, dubbelbeskattning, förtida moms, arbetsgivaravgifter, krångel, energipolitik och allt sådant. Jag vill tillåta mig en liten fråga till finansministern. En av de dåliga saker som man faktiskt behöver ändra på, gäller det här med flykten från börsens A lista på grund av höga skatter. Då vill jag veta, Erik Åsbrink: Tänker ni stoppa det genom att återinföra skatten på O och OTC-listorna, de andra listorna, dvs. återinföra skatten på arbetande kapital? I så fall har ni inte förstått mycket. Det där med att jobben har tagit slut var det första missförståndet. Det är inte sant. Det andra missförståndet handlar om internationaliseringen. Det är fortfarande så att väldigt många människor i Sverige tror att vi kan göra litet som vi vill här hemma, utan att ta hänsyn till det som händer i omvärlden. Men det är också ganska många som vet att det är fel. Numera är ju nästan allting rörligt. Kapitalet rör sig blixtsnabbt. Företag kan ligga litet varstans. Människor blir också allt rörligare. Konkurrensen om investeringar och jobb blir väldigt mycket tuffare. Då duger det inte att som regeringen jämföra Sverige då med Sverige nu och säga: Hurra vad vi är bra - nu har vi blivit mycket bättre! Vad investerare gör, är ju att jämföra Sverige nu med andra länder nu. De bryr sig inte om ifall vi är bättre än för tio år sedan. Andra länder kanske har blivit dubbelt så bra som de var för tio år sedan. Många EMU-motståndare tror t.ex. att vi kan sätta räntorna litet som vi vill i Sverige, bara vi står utanför det här samarbetet. De glömmer verkligen att världen ser annorlunda ut nu än förr. Det här utanförskapet betyder att Sverige är väldigt mycket mer sårbart för olika händelser utomlands. Våra räntor är högre, och de svänger mer upp och ned. Vår krona är svagare, och den svajar mer upp och ned. Den är ett lättare byte för spekulanter. Den här osäkerheten om svenska räntor och om värdet på den svenska kronan, ger ett minus när utländska och svenska investerare funderar på var de skall förlägga sin verksamhet - precis som gårdagens energibeslut, för övrigt. Det ger också ett minus. Därför vill Folkpartiet att Sverige skall vara med från starten i valutasamarbetet. Det minskar osäkerheten. Det vänder ett minus till ett plus. Det ger oss också större politisk makt att påverka utvecklingen i Det tredje missförståndet, herr talman, handlar om konjunkturen. Många tror ju att bättre konjunktur är nyckeln till all framgång. Då kommer arbetslösheten att försvinna. Visst kan det hjälpa med bättre konjunktur, men det är ju långt ifrån tillräckligt. Sveriges problem är inte främst konjunkturella, utan de är strukturella, långsiktiga. Jag vill ta ett exempel på detta. Regeringen och Centern har ju satt upp som mål att den öppna arbetslösheten skall ned till 4 %. Riksbanken har satt upp som mål, och det gillar lyckligtvis också regeringen, att inflationen skall vara högst 2 %. Samtidigt finns det ju, i olika texter från Finansdepartementet, OECD, Valutafonden och alla möjliga oberoende bedömare, gott om bevis för att den strukturella arbetslösheten är 6-7 %. En del säger att den kanske är 8 %. Den strukturella arbetslösheten är ju nivån på arbetslösheten när priser och löner börjar stiga igen. Det innebär faktiskt att de där målen - 4 % respektive 2 % - är oförenliga. Långt innan arbetslösheten har kommit ned till 4 %, börjar priser och löner stiga igen, och då måste Riksbanken ingripa och bromsa. Det enda sätt som man kan förena de här målen på, är ju om man angriper den strukturella arbetslösheten, dvs. om man genomför reformer på arbetsmarknaden. Det är det som Tony Blair i New Labour kallar för avregleringar och "korståg för flexibel arbetsmarknad". Om Socialdemokraterna nu väljer att tolka det här med flexibel arbetsmarknad som enbart utbildningsinsatser, så menar jag att de väljer den omoderna linjen i det val som samme Blair kallar "modernisera eller dö." Folkpartiet föreslår reformer på arbetsmarknaden. De är beskrivna i våra motioner och reservationer. Den här övertron på konjunkturförbättringar finns också i alla de förord som ibland kommer från olika statsråd om att Sveriges problem löses om människor bara börjar köpa mer. Minskat sparande och mer inköp skulle få hjulen att snurra. Då skulle fler jobb skapas. Det är en väldigt kortsiktig lösning. Sparandet ger ju pengar som behövs för att små företag skall kunna få pengar till sina investeringar. Små företag kan ju inte ge sig ut på den internationella marknaden och låna pengar. De är inte kända där. De här hänvisade till den svenska lånemarknaden, och då behövs det svenskt sparande. Genom att beskriva problemet felaktigt, skapar man en felaktig lösning. Problemet är inte att vi har ett för stort sparande i Sverige. Problemet är att vi har för små investeringar. Investeringarna borde vara långt större för att skapa en långsiktigt högre tillväxt, växande efterfrågan och fler jobb. Då måste Sverige bli mer attraktivt för investeringar. Herr talman! Tyvärr tycker jag att vårpropositionen och texten i betänkandet från utskottsmajoriteten, bestående av Socialdemokraterna och Centern, vittnar om att dessa båda partier väldigt mycket har fallit offer för de missförstånd som jag har nämnt och att de delvis själva bidrar till att befästa missförstånden. De tycks tro att jobben har tagit slut. De åtgärder som de föreslår handlar ju om att avföra människor från förvärvsarbete. Färre skall arbeta, fler skall förtidspensioneras, och a-kassan skall användas som ständig försörjning. Kommuner och landsting skall inrätta en mängd nya åtgärder - OTA, resursarbeten, extraordinära utbildningsinsatser och annat - så att statistiken över antalet arbetslösa förbättras. Om det är en så jättebra idé med många nya åtgärder, t.ex. att kommunerna skall sysselsätta alla arbetslösa, borde man väl ta steget fullt ut och låta alla få sådana jobb. Men det gör man inte, eftersom man inser att det vore absurt om alla skulle förtidspensioneras eller få a-kassejobb i stor skala. Men det är faktiskt precis lika absurt i litet mindre skala. Genom att regeringen och Centern inte klarar att skapa förutsättningar för reguljära arbeten, så väljer de att tricksa med statistiken. Då ger de näring åt missförståndet att jobben har tagit slut. Och det tycker jag är destruktivt. Missförståndet om internationaliseringen ser man tydligast i EMU-diskussionerna. Finansministern sade faktiskt för en gångs skull i klartext precis som det är: Sverige skall inte vara med därför att vi måste kunna devalvera om problemen blir för stora. När t.o.m. landets finansminister säger det kan man inte förvånas över att människor och företag som funderar på investeringar vill ha extra betalt för att riskera valutaförluster i Sverige. Om Sverige skall hanka sig fram genom en allt svagare krona kommer vi helt att förlora trovärdigheten, och det kommer inte att fungera. Erik Åsbrink har faktiskt för en gångs skull lyckats vara tydlig även på en annan punkt. Han avser inte att driva de krav som Socialdemokraterna har bestämt i fråga om den europeiska centralbanken. Han har framfört att vi ju inte skall vara med, så de kommer ändå inte att bry sig om vad vi säger. Det är tyvärr alltför sant och inte bara i fråga om detta. Färre kommer att lyssna på Sveriges röst framöver. Detta är tyvärr det enda klara som Erik Åsbrink har sagt. I övrigt har han inte ens lyckats kläcka ur sig om det är bra eller dåligt för Sverige att vara med i valutasamarbetet. Jag vill ställa en fråga till Erik Åsbrink. Varför skulle den socialdemokratiska opinionen i fråga om valutasamarbetet svänga när ledande socialdemokrater som Erik Åsbrink och andra hukar i busken och till nöds säger: Lyssna på mig, eftersom jag inte vet vad jag vill. Missförståndet om att en bättre konjunktur skall lösa alla problem ser vi dagligen bevis för. Statsministern sätter helt sitt hopp till konjunkturuppgången. Det kan man läsa om i olika nyhetsmedier. Och så länge regeringen är offer för detta missförstånd blir ju ingenting gjort i fråga om reformer på arbetsmarknaden. Kanske finns det någonstans en liten insikt om att problemen är större än vad som påstås. Det står t.ex. i dagens betänkande att löneförhandlingarna nog kommer att gå bättre nu, eftersom arbetslösheten är så stor. Det låter som att arbetslösheten är ett medel i den ekonomiska politiken. Det är påståenden som Folkpartiet tar avstånd från. Om det är arbetslösheten som håller nere löneökningarna, hur skall det då gå om arbetslösheten minskar? Och hur skall det gå med lönerna för olika grupper? Det kan ju ändå inte lösas med arbetslöshet, dvs. de relativa lönerna. Lönebildningsproblemet är ju inte bara en fråga om genomsnitt, utan det är också en fråga om fördelning av löneökningar mellan olika individer, yrken och kunskaper. Jag vill fråga Jan Bergqvist, som för utskottets talan, om han verkligen tror på detta med konjunkturen som lösning. Tror Jan Bergqvist verkligen att arbetslösheten kan sjunka till 4 % med en bättre konjunktur? Behövs det inga strukturella reformer? Och hur skall det gå i nästa lågkonjunktur, om ni skulle sitta kvar och om arbetslösheten i början av en konjunkturdämpning är en bra bit över 10 %? Det är ju i goda tider som man skall skaffa beredskap för kommande problem, men därav syns ingenting i dag. Herr talman! Tyvärr är det så att min taxichaufför, hans dotter och väldigt många andra människor som köar för jobb och vård och är oroliga för skolan har skäl att vara oroliga. Jag tycker att det är väldigt synd. Jag skulle välkomna ett omtänkande från socialdemokrater och centerpartister i dagens debatt. Det finns en bättre politik som framgår av Folkpartiets reservationer, och jag vill yrka bifall till reservationerna 1, 4, 15, 63 och 125.

Herr talman! Jag hade inte tänkt att gå in i debatten nu, men jag måste bemöta ett inslag i Anne Wibbles anförande. Det är påståendet är jag skulle ha sagt att Sverige inte går med i valutaunionen därför att vi skall kunna ha möjlighet att devalvera. Något sådant har jag naturligtvis aldrig sagt. Det borde också Anne Wibble förstå. En journalist av många som jag talade med i måndags tolkade mitt uttalande på ett sätt som visserligen inte gick så långt som Anne Wibble här uttalar men som ändå var felaktigt. Ingen annan journalist uppfattade det som jag sade på det sättet. Jag gick ut med ett omedelbart tillrättaläggande, och jag trodde att saken i och med detta var utagerad. Anne Wibble borde förstå att jag aldrig har uttalat något sådant och att jag inte har den uppfattningen. Låt oss inte sprida den typen av felaktiga uppgifter.
Herr talman! Jag såg det som finansministern kallar ett tillrättaläggande. Då sade han: Jag menade självklart att man både skulle kunna devalvera och revalvera, dvs. att man skulle både kunna försvaga kronan och förstärka den. Men båda sakerna handlar om att man är offer för ett missförstånd och tror att vi kan joja med den svenska kronan hur som helst om vi inte är med i valutasamarbetet. Jag hoppas att Erik Åsbrink inte menar vad han säger, men detta är faktiskt vad som är sagt både ursprungligen och i det s.k.
Herr talman! Anne Wibble vet mycket väl att Sverige för en valutapolitik som bygger på en rörlig växelkurs. Det gör att själva begreppen devalvering och revalvering blir näst intill meningslösa. Jag tycker faktiskt inte att Anne Wibble borde medverka till den typen av felaktiga rykten som sprids och som skapar problem för Sverige. Men det är inte särskilt stora problem, skall jag säga, eftersom tilltron till dessa felaktiga uppgifter var uppenbarligen mycket liten, vilket gläder mig. Men jag tycker inte att det är bra att den här typen av felaktiga uppgifter vidmakthålls med den typen av inlägg som Anne Wibble har gjort. Jag tycker att vi skall föra bort dessa frågor ur debatten. Jag är inte anhängare av devalveringar, och jag är inte anhängare av en svag krona.
Herr talman! Det är väldigt bra att Erik Åsbrink säger detta. Problemet är bara att det inte möter särskilt stor trovärdighet. Vad som verkligen skulle möta trovärdighet är ju om Erik Åsbrink kunde säga: Jag tycker att det vore bra för Sverige att vara med i valutasamarbetet. Då får man bort hela denna växelkursrisken. Men det har jag ännu icke fått höra. Det vore mycket välkommet.

Herr talman! Finansministern, de ledamöter som har varit heroiska nog att komma hit och sitta i bänkarna och alla tjänstemän i detta oerhört vackra väder! Jag skall börja med att yrka bifall till enbart reservation 2. Men mina partikamrater kommer senare att framlägga andra yrkanden också. Jag läste den moderata skriften Land för hoppfulla och fäste mig vid en formulering som löd: Det pågår i Sverige ett sorgearbete över ett förlorat folkhem och över att vi inte är ett rättvisare folk än andra. Nu när jag lyssnade på Bo Lundgren fick jag en bild av Bo Lundgren gående i spetsen för det här begravningståget gråtande över det förlorade svenska folkhemmet. Jag kom också att tänka på ett radioinslag jag hörde häromveckan. Det var Stig Dagermans tal efter Gustaf V:s död. Han talade om den organiserade sorgen. Stig Dagerman sade att han hade väldigt stor respekt för de människor som verkligen var ledsna över Gustaf V:s död, men han hade mycket litet till övers för vad han kallade den organiserade sorgen. Den moderata sorgen över det förlorade folkhemmet är en organiserad sorg, det är hyckleri. Man försöker spela på strängar i den här boken som just går ut på att man försöker spela på den äkta sorg som många människor känner över det förlorade folkhemmet. Jag skulle gärna vilja veta om Anne Wibble har läst den här boken. Man undrar ganska mycket över den dånande tystnad som visas från Folkpartiet och vänsterliberaler i Sverige över den moderata skriften. Det skulle vara mycket intressant att i dagens debatt eller i morgondagens partiledardebatt få höra något slags kommentar från Folkpartiet. Socialstyrelsen har kommit med en rapport. En siffra jag fäste mig vid var att andelen kvinnor mellan 1994 hade ökat mycket kraftigt till 33 %. Siffran kan vara intressant eftersom Anne Wibble talade om dottern till den orolige taxichauffören - hon tillhör kanske den här ålderskategorin. Anne Wibble var ju finansminister 1994 när den här siffran hade uppnåtts. Jag är i och för sig orolig för att de här siffrorna inte blivit bättre under senare år. Men det skulle vara intressant att veta om Anne Wibble vill hävda att om den folkpartistiska borgerliga politik som fördes i det här landet under 1991-1994 hade fått fortsätta hade den trend som ni medverkade till, med ökade klassklyftor och ökad fattigdom i Sverige, plötsligt brutits. Hade ni alltså fört en radikalt annorlunda politik plötsligt som hade förändrat situationen? Samtidigt som den ökade fattigdomen har brett ut sig har Sverige blivit rikare än någonsin. Den totala förmögenhetsmassan, hushållens ägande av aktier, fastigheter och andra värden är större än någonsin. Det handlar alltså verkligen inte om att hela svenska folket har blivit fattigare. Vi har blivit rikare, men klassklyftorna har ökat dramatiskt. Det har ni bidragit till, Bo Lundgren och Anne Wibble. Då kan man naturligtvis fråga sig: Finns det alternativ? Har arbetarrörelsen ett tydligt alternativ? Vi har många upplevt det som har kallats för vänstervågen. Flera vänstersegrar har noterats runt om i Europa. Jag känner i likhet med, som jag antar, de närvarande socialdemokraterna en stor glädje över exempelvis valresultatet i Frankrike. Även om den glädjen kanske inte är riktigt lika stark känner jag en tillfredsställelse över att den gamla toryregimen försvann. Samtidigt grips jag av en oro över framför allt valrörelsen i England. Man får verkligen bekräftelse på det alla säger att det nu handlar om kampen om medelklassen. Alla partier med ambitioner att ha ett regeringsansvar skall vinna den stora och tämligen så väl etablerade medelklass som har fasta jobb. De som slutar rösta är de arbetslösa, de utslagna, de som har hamnat under socialbidragsnormen. Man får en känsla av att det mer och mer blir fråga om förpackning och mindre och mindre om konkret innehåll i valrörelserna. När man lyssnar på Tony Blair upptäcker man väldigt många fräcka slagkraftiga formuleringar men oerhört litet av substans. Vad är det egentligen som skiljer Tony Blairs politik från den borgerliga politiken i övriga europeiska länder? Det var kanske inte en slump att få höra Anne Wibble - det var väl hon - nämna Blair i positiva ordalag. Jag skulle gärna vilja veta vad det är som skiljer, Erik Åsbrink, den socialdemokratiska politiken från Tony Blairs när det gäller t.ex. tolkningen av det välkända begreppet flexibilitet. Med tanke på Erik Åsbrinks senaste inlägg här: Vad är det som Erik Åsbrink har emot EMU? Vad är egentligen den djupaste anledningen till att Erik Åsbrink säger nej till EMU? Vad betyder det franska förslaget att man skall lyfta fram sysselsättningen? Jag har länge undrat vad ni socialdemokrater har menat när ni säger att ni vill skriva in något om sysselsättningen. Ni skriver i fempartiöverenskommelsen att Riksbanken skall stödja sysselsättningsmålet utan att inflationsmålet åsidosätts. Ni genomför i princip hela EMU-konceptet, men sedan skriver ni in den här formuleringen? Där skulle jag väldigt gärna ha en konkretisering. Vad betyder det? Kan Erik Åsbrink ge ett konkret exempel då riksbankschefen skulle agera annorlunda med utgångspunkt från den här formuleringen. Vi kan ta det i historisk tid: Hade politiken i Riksbanken bedrivits på något annorlunda sätt om den här formuleringen hade varit inskriven jämfört med det som nu skall gälla? Jag skulle också vilja att Jan Bergqvist kommenterade fempartiöverenskommelsen litet grand. Jag läste med stort intresse ett inlägg i Arbetet för ett tag sedan där Jan Bergqvist skrev att ett svenskt EMU medlemskap betyder förlorad demokratisk kontroll över penningpolitiken. Jag kan inte finna annat än att fempartiöverenskommelsen i grunden är detsamma som EMU:s principer när det gäller den demokratiska kontrollen. Då måste väl också er fempartiöverenskommelse betyda att just de demokratiska värden som ni talar om i artikeln går förlorade även med den ändrade grundlag som ni nu vill genomdriva. Det är naturligtvis bra att Persson ändå följer Schyman, som någon affärstidning uttryckte det efter vårpropositionen. Jag skulle väldigt gärna vilja höra Erik Åsbrink i denna debatt ge Vänsterpartiet ett litet försiktigt erkännande. Det kan låta litet inställsamt, men jag skall ändå våga säga det därför att det är ett faktum att det var vi som ställde upp hösten 1994 och kom överens om den stora delen av budgetsaneringen, som till mycket stor del handlar om skattereglerna. Ni hade aldrig fått med Centerpartiet på det, och inget annat borgerligt parti heller. Resultatet hade varit antingen en fullständigt dramatisk social nedrustning eller ett statsfinansiellt kaos och en kris. Det tycker jag att ni någon gång kunde erkänna. Sju magra år och sju rika år, säger Göran Persson, och det låter mycket hoppfullt. Tyvärr är verkligheten inte riktigt så god. Kommunförbundet räknar med att trots de välkomna nya pengarna försvinner ytterligare ungefär Apropå kommunernas ekonomi, kan jag inte låta bli att återigen vända mig till Bo Lundgren som talar om att man inte har råd att införa nya behandlingsmetoder mot äggstockscancer. Hur är det, Bo Lundgren, med Moderaternas budgetförslag vad gäller landstingens ekonomi? Ni tar ju ifrån dem ytterligare miljarder. Hur skall de ha råd med det? Jag har hört talas om människor som inte har råd att hämta ut sin cancermedicin. Med era förslag när det gäller läkemedelskostnaderna, Bo Lundgren, är det närmast en katastrof. Är det meningen att enbart vissa medborgare med mycket pengar skall kunna vända sig till privata kliniker och använda nya behandlingsmetoder? Nu när vi har fått mera positiva prognoser för budgetutfall, skulle jag vilja veta av de socialdemokratiska företrädarna om det betyder något när ni säger att vi inte skall göra något för lånade pengar. Det låter bra. Men siffrorna förändras dramatiskt. I dag har vi fått nya siffror som visar att även utifrån era egna utgångspunkter måste vi ha råd att anslå mer medel till kommuner och landsting, så att vi kan göra något dramatiskt, konkret positivt för den skola och den vård som i dag befinner sig i en mycket svår situation. Såvitt jag förstår är vi alla eniga om att vi behöver fler flitiga företagare i Sverige som det går bra för och som kan anställa fler. Jag såg en uppgift häromdagen vid en genomgång av de tidiga svenska entreprenörerna, de som var grunden - uppfinnarna - för det svenska välståndet i slutet av 1800-talet och början av detta sekel. De kom inte ur överklassen. Vad är det som säger att man är lämplig att leda ett affärsimperium om man råkar ha den turen att födas in i en rik familj? Per Rosengren kommer senare i dag att beskriva det synnerligen intelligenta förslag som Vänsterpartiet har lagt fram i fråga om förmögenhetsskatt på A-listan och O-listan. Det kanske kan bli samma sak som med momsen, dvs. att ni så småningom förstår. Ni behöver inte säga att det är ett vänsterförslag. Vi har lagt fram ett bra förslag. Jag skulle gladeligen byta sänkt skatt för flitiga företagare och arbetande kapital mot högre skatt för datakapitalister och på de rika finansfamiljerna som råkar födas in i rikedom. Herr talman!

Jag hoppas att det skall vara möjligt att vända på kursen och samhällsskutan.

Herr talman! Jag tror inte att Bo Lundgren har förstått, eller så har han förstått men vill inte uttrycka det, nämligen att den ideologi som var stark i det som har kallats för folkhemmets ideologi innefattade en stark uppfattning om jämlikhet. Alla människors lika värde och samma rätt till värdighet. Bo Lundgren var inte med - Anne Wibble var med - när vi besökte doktor Tietmeyer i tyska Bundesbank. Han sade att européerna inte accepterar den mentalitet som finns i USA där man accepterar skoputsare och pigor. Det var ett slagkraftigt sätt att uttrycka det som fanns och som fortfarande finns hos en stor majoritet av svenska folket. Det är den stora skillnaden, Bo Lundgren, mellan oss och er. När ni säger att alla skall kunna leva på sin lön osv., tror jag att ni är ute efter ett system med ojämlikhet där överklassen betjänas av människor med låga löner som är lydiga. Det är ett klassamhälle som ni vill ha. Det är möjligt att ni får ned arbetslösheten. Men i längden kommer det att leda till ökat elände.

Fru talman! Problemet för Johan Lönnroth är att Vänsterpartiet aldrig - åtminstone inte ännu - har gjort upp med sitt kommunistiska förflutna. Johan Lönnroth ställde två frågor till mig, och jag tycker att man skall svara på frågor. Den ena gällde främlingsfientlighet och rasism. Om Johan Lönnroth hade haft intresse nog att undersöka fakta skulle han ha fått veta att Lennart Rohdin nyligen deltog för Folkpartiets räkning i en interpellationsdebatt om främlingsfientlighet och rasism. Han uttryckte där mycket tydliga, och väl kända inom Folkpartiet, ståndpunkter av avsky inför alla sådana tendenser. Den andra frågeställningen gällde fördelningspolitiken. Johan Lönnroth vet mycket väl att de riktigt allvarliga fördelningsproblemen i dag handlar om den som har arbete respektive den som inte har arbete. Där är den stora klyftan. Regeringen är på väg att skapa ytterligare ett antal klyftor. Det gäller t.ex. människor med funktionshinder, som nu i dagarna blir av med sina personliga assistenter, vilket är mycket beklämmande. Folkpartiets ambition och politiska inriktning är att se till att människor skall få ett arbete, kunna leva på den arbetsinkomst de då får och därmed också få tillräckligt med pengar för en bra vård, en bra omsorg och en bra skola. Detta framgår med önskvärd tydlighet i alla Folkpartiets reservationer. Problemet för Johan Lönnroth är att de förslag som Vänsterpartiet för fram inte leder till detta mål. Vänsterpartisterna kan tala aldrig så varmt om behovet av att undanröja klassklyftor, men den politik de beskriver leder faktiskt till ökade klyftor.
Fru talman! Anne Wibble! Jag frågade inte allmänt om rasism och främlingskap. Jag är fullt medveten om att folkpartister fortfarande - men kanske litet tystare jämfört med för ett år sedan - deltar i den debatten. Jag frågade mycket konkret om Anne Wibble hade läst Land för hoppfulla, och om hon i så fall hade några kommentarer. Folkpartiet hoppas ju på att sitta och regera ihop med Moderaterna och Bo Lundgren. Denna nya regeringen skall väl förmodligen ha en flykting och invandringspolitik. Det skulle vara intressant att veta om Anne Wibble och Folkpartiet har något konkret att säga om detta förhållande. Hur tänker man diskutera de här frågorna med Moderaterna? Och vad säger man inom Folkpartiet om denna skrift, som i långa stycken faktiskt är ett ganska förfärande aktstycke utifrån de värderingar som jag tror att Anne Wibble har? Visst kan vi diskutera fördelningspolitiken. Vänsterpartiet omfördelar skattebördan. Skatten höjs med ungefär 29 miljarder kr och sänks med ungefär lika mycket - det gäller både på företagssidan och för individer. Återigen uppstår en fråga. Folkpartiet har ju skrivit reservationer ihop med Moderaterna och Kristdemokraterna. Hur skall Folkpartiet driva fördelningspolitiken ihop med Moderaterna? Kommer det ändå inte i praktiken att betyda att Folkpartiet tvingas anpassa sig till den politik Moderaterna driver, och som mycket konkret betyder - vilket jag tror att Anne Wibble vet - att man ökar klassklyftorna och inte minskar dem. Detta är en väg åt precis motsatt håll.
Fru talman! Det finns ytterst få, om ens några, skrifter från andra politiska partier där jag håller med om allt som står i dem. Så icke heller i den nu åberopade skriften. Det finns ganska mycket i den som jag tycker är väldigt dåligt, och som jag ogillar. Det finns ännu mer sådant i de vänsterpartistiska skrifter som jag har läst - det finns mycket som jag ogillar i andra partiers skrifter över huvud taget. Detta beror på att Folkpartiet är ett eget parti, med en egen ideologi som vi är mycket stolta över. I den ingår det som Johan Lönnroth försökte säga om den enskilda människans unika värde och unika värdighet. Det är en djupt känd tradition som Folkpartiet är mycket stolta över att, i motsats till Vänsterpartiet, ha i vår ideologi. Jag har läst sammanfattningen i den åberopade skriften. Johan Lönnroth fortsätter att ta upp frågan om klassklyftorna. Håller Johan Lönnroth inte med om att det är arbetslösheten som är det värsta problemet? Det är arbetslösheten som i sig driver fram, eller riskerar att driva fram, främlingsfientlighet, konflikter mellan människor, oro, nervositet och rädsla för det främmande och det utifrån kommande. Det är viktigt att angripa alla sådana tendenser med alla till buds stående medel. Att få fram fler arbeten tror jag är det viktigaste för att motverka spridning av främlingsfientliga och ibland rasistiska tendenser. Folkpartiet har i motsats till Vänsterpartiet förslag till konkreta åtgärder som ger möjlighet att få fram fler arbeten. Johan Lönnroth må ha vilka goda ambitioner som helst, men om politiken leder till färre jobb löser han inte det problem som han vill komma åt. Jag beklagar det.
Fru talman! Tillåt mig tvivla litet grand på att Anne Wibble skulle ha läst ett antal vänsterpartiskrifter. I finansutskottet har jag aldrig hört att Anne Wibble skulle ha läst någonting som Vänsterpartiet har skrivit. Anne Wibble har alltså läst sammanfattningen i Land för hoppfulla, men har inga konkreta kommentarer. Det är ett ganska ofarligt påstående att säga att hon inte håller med om allt som Moderaterna skriver i sina skrifter. Men jag efterlyste ett konkret ställningstagande. Tar Anne Wibble och Folkpartiet avstånd från Land för hoppfulla eller inte? Vi är rörande överens om att arbetslösheten är förklaringen till nästan allt annat elände. Det är den helt avgörande uppgiften att få ned den, och ett av de allra bästa sätten att göra det är just omfördelning. Man borde omfördela resurser från dem som lägger pengarna på hög - och de är många i dagens Sverige - och ge till människor som använder pengarna till att sätta fart på hjulen i ekonomin. Det vore ett mycket effektivt sätt att få fart på ekonomin och minska arbetslösheten.Det är just därför som det är så förvånande att Anne Wibble, utifrån de värderingar som hon talar om, kan tänka sig att helt underordna sig den högerpolitik som Anne Wibble vet att Folkpartiet kommer att tvingas driva som en underordnad part i en borgerlig regering. Det har vi i och för sig gott hopp om att kunna slippa för överskådlig tid.

Fru talman! Jag har de senaste fyra dagarna varit på Miljöpartiets årliga kongress och träffat människor utifrån landet, människor som lever i den kommunalpolitiska vardagen. De lever i arbetslöshetens vardag och kommer dagligen i kontakt med de problem som människor ute i landet drabbas av - för de drabbas. Det finns en oerhört stark oro för det som händer. Regeringen för en politik som slår framför allt mot dem som redan ligger. De fattiga har blivit ännu fattigare säger Socialstyrelsen i sin rapport. Det är sant. Det är precis just det som människor upplever. Vi i Miljöpartiet har gång på gång, från den här talarstolen och på torg runt om i landet, hävdat att när det är besvärligt ekonomiskt i landet, när staten måste spara och höja skatter för att få sin budget att gå ihop, måste man också skärpa fördelningspolitiken. Det är inte rimligt att de som har det sämst skall vara dragspelet i statsbudgeten - dem man sparar på när det är svårt att få ihop siffrorna. Tvärtom är det dem man skall undanta. De kommer ändå, på andra sätt, att drabbas hårdare av en ekonomisk kris än någon annan grupp. Det går att göra mängder av justeringar för att förbättra fördelningspolitiken i det besparingsprogram som regeringen och Centern och faktiskt också Vänsterpartiet har genomfört, och det borde göras fort. Vi i Miljöpartiet har fört fram ett antal förslag. Jag tänker upprepa några av dem nu. Jag tycker att detta måste tas på djupare allvar. Vi kan inte vänta ännu längre. Utslagningen bland framför allt de unga är ju enorm. De drabbas av en arbetslöshet som ser ut att bli permanent för praktiskt taget hela livet. Människor som marginaliseras hamnar helt utanför. Under det senaste året har man ju sett uteliggare mycket oftare än man gjorde förut här i Stockholm. Varje dag när vi går hit till riksdagen ser vi dem. Har ni andra blivit blinda för detta? Låt mig ta upp några av våra förslag. Transfereringar, offentliga försäkringar, är ju väldigt bra, men varför skall mest pengar gå till dem som tjänar bäst när vi har så ont om pengar i staten? Borde man inte sänka ersättningarna till dem som har det bäst, höja dem för dem som har det sämre och framför allt bredda så att de som i dag ramlar utanför fångas in? När regeringen och Centern har sparat i transfereringssystemen har de snarast snävat in och gjort att färre kommer i åtnjutande av dem. Det är naturligtvis därför vi ser att de fattiga blir fattigare. Ungdomarna får svårare att kvala in i a-kassan och blir beroende av socialbidrag i stället. Vissa kommuner försöker t.o.m. att införa särskilt låga socialbidrag för de unga. Det är naturligtvis olagligt, men det är precis det som sker ute i landet. Kommunerna har det också svårt med ekonomin. De försöker spara på precis samma bakvända sätt. Det finns mycket stora pengar i socialförsäkringarna. Det går alldeles utmärkt att göra saker där. Vi har konkret föreslagit att man har ett brutet tak i socialförsäkringarna och a-kassan där man höjer ersättningen till 85 % för låginkomsttagarna och sänker den andel som överstiger medelinkomsten till 40 %, vilket innebär att man får en successiv avtrappning i procenttal i högre inkomstlägen. Men framför allt bör detta breddas genom att man lättar på reglerna för att kvala in. Vi föreslår också att man gör ett försörjningstillägg till socialförsäkringarna för dem som inte har kvalat in men som ändå är arbetslösa och inte har någon annan försörjning. I dag blir de beroende av socialbidrag och hamnar i utredningar hos socialkontoren ute i kommunerna och kostar stora pengar. Vi skulle kunna ha ett mycket enklare system med ett försörjningstillägg som ger en någorlunda grundtrygghet för alla. Tanken med grundtrygghet, som vi i Miljöpartiet tycker är så oerhört viktig, gäller ju även människor som är långvarigt arbetslösa eller sjuka. Även de måste få en grundtrygghet. Har man gått in i t.ex. akassan med en f.d. låg inkomst hamnar man ju väldigt lågt. Skulle man då bli långtidsarbetslös kommer man att ligga kvar på denna mycket låga inkomst. Om det blir så långvarigt, finns det skäl att justera upp den. Det kan man göra om inför en grundtrygghet. Det innebär naturligtvis att de som hade mycket tidigare får något mindre. Det är också viktigt att se vad som händer med barnfamiljerna. Flerbarnsfamiljerna har drabbats mycket hårt av regeringens besparingspolitik. Flerbarnstilläggen togs bort och barnbidraget sänktes. Vi skulle kunna höja barnbidraget till 1 000 kr och beskatta det. Då kommer det återigen att ske en omfördelning av de redan befintliga pengarna från dem som har det bättre till dem som har det sämre. Det behövs en radikalare fördelningspolitik när vi är i besparingstider. Det är viktigt att se till att budgeten går ihop och att staten inte sätter sig mer i skuld. I stället måste vi få ned skulden och minska räntebetalningarna. Det är ju statens räntebetalningar som i hög grad har trängt ut många av de angelägenheter som vi borde ägna oss mer åt. Men när man gör detta skall man inte gå på dem som har det sämst. Det gäller ju också en sådan sak som tandvårdsförsäkringen som har stramats åt. Snart kan man se på tänderna på folk vilken inkomst de har. Folk har inte råd att sköta sina tänder. Det gäller också de handikappade. Det var en demonstration här ute i på torget i går senast. Vi har alla fått mängder av brev från oroade handikappade på grund av de olika försämringar som har skett. Det gäller assistansersättning och annan hjälp och de indirekta effekter som staten åsamkar kommunerna. Dessa indirekta effekter är ju i hög grad att staten höjer egenavgifter och på det sättet undandrar kommunerna en del av deras skatteunderlag. På det sättet sparar staten indirekt, och det kompenserar man inte kommunerna för. Fru talman! Ett av de stora strukturella felen i Sverige är att man inte har sänkt arbetstiden i takt med att produktiviteten har ökat de senaste 15 åren. Det är fullständigt normalt, att när man jobbar mer effektivt, hittar bättre teknik, organiserar sig bättre i företagen och i de offentliga verksamheterna behöver man inte göra samma tidsmässiga arbetsinsats för att få ut samma nytta som tidigare. En del av den här ökade nyttan kan vi ta ut som lönehöjningarna, men en del bör vi ta ut i kortare arbetstid för att höja vår egen livskvalitet, för att bättre kunna ta hand om våra familjer och våra äldre och för att kunna utveckla våra egna intressen. Hade arbetstiden sänkts ungefär på samma sätt som tidigare, dvs. före 1980, i takt med att produktiviteten ökade hade arbetslösheten varit väsentligt lägre än den är i dag. Vi hade inte haft den massarbetslöshet vi faktiskt har. Det är ett strukturellt fel att tvinga en del av befolkningen att faktiskt jobba mer och mer, medan en annan del av befolkningen inte jobbar alls. Det innebär naturligtvis att de som jobbar tvingas att via skatterna betala för dem som inte får jobb. Man får något slags uppdelning av samhället i dem som jobbar och dem som inte jobbar, i stället för att allihop jobbar och bidrar till välfärden. Det är självklart så att om vi jobbar allihop får vi mycket större nytta totalt sett. Jag hoppas verkligen att socialdemokraterna så småningom följer de egna kongressbesluten och sänker arbetstiden i takt med att produktiviteten ökar. Nu skulle vi behöva en större arbetstidssänkning för att hinna i kapp och snabbt pressa ned massarbetslösheten. Vi i Miljöpartiet föreslår konkret att man sänker beskattningen på arbete med i runda tal 20 miljarder och samtidigt sänker normalarbetstiden i befintlig lagstiftning till 35 timmar från nuvarande 40. Då blir det fullt möjligt att sänka arbetstiden ute i företagen i normala avtalsförhandlingar de närmaste tre åren och ändå se till att praktiskt taget alla har samma pengar i plånboken efteråt. Det är alltså viktigt att sänka beskattningen på arbete samtidigt som man sänker arbetstiden. Annars får man omfördelningar som inte är bra, annars riskerar man minskad produktion i landet. Fru talman! Jag skall ta upp ett tema som ingen annan har tagit upp än så länge. Det är ett av de kanske allra största strukturella felen i svensk ekonomi, men också i den internationella ekonomin, nämligen det faktum att ungefär en tredjedel av det naturkapital som vi ytterst lever på redan har utplånats från planetens yta. Det faktum att vi utarmar naturresurserna åstadkommer en miljöförstöring av gigantiska mått, så stor att vi knappt orkar tänka på den dagligen. Det blir så jobbigt, det blir så svart. Men det här är en ekonomisk fråga. Det är en ekonomisk fråga att vi utarmar resurser, att vi skapar kostnader i framtiden i form av att vi måste reda upp de olika former av miljöförstöring som vi har. Vi i Miljöpartiet lyckades få en uppgörelse med regeringen när det gällde konvergensprogrammet som innebar att man åtminstone skulle redovisa för riksdagen två gånger om året hur det står till i Sverige med den s.k. miljöskulden. Man skulle få något slags ekonomisk beskrivning av den totala miljösituationen och utvecklingen i landet. Det har vi inte fått trots att det är inskrivet i det svenska konvergensprogrammet. Regeringen vägrar. Det har hittills inte lämnats en enda beskrivning till riksdagen där det går att utläsa hur den totala miljösituationen utvecklas i landet, än mindre hur miljöskulden ser ut. Det gjordes en beräkning 1992 som gällde året 1990 av hur miljöskulden var i landet. Den beräknades då till minst 300 miljarder med en ökningstakt på Det finns andra undersökningar utifrån. En undersökning som är väldigt intressant kommer från Stockholms internationella miljöinstitut. Man har räknat på den miljöjusterade bruttonationalprodukten för Sverige, på samma sätt som man har gjort för ett antal andra OECD-länder. Man räknar helt enkelt av från BNP den förslitning man har av naturtillgångarna, de kostnader man får på grund av miljöförstöring. Det visar sig att från 1980 och framåt har den miljöjusterade bruttonationalprodukten i Sverige varit sjunkande, vilket betyder att vi egentligen inte har någon ekonomisk tillväxt alls. Tvärtom, den sjunker. Vi har egentligen en krympande ekonomi. Den tillväxt som redovisas i de vanliga siffrorna, som vi ser varje dag, bygger på att man fortfarande bygger upp en ökande miljöskuld. Skulle man räkna från 1950 och fram till i dag skulle det betyda att BNP-siffran i dag redovisas åtminstone 30 % för högt på grund av att man inte tar hänsyn till miljöfaktorerna, enligt de beräkningar som det internationella miljöinstitutet har redovisat. Det vore oerhört intressant om Finansdepartementet och regeringen ville ta det här på allvar någon gång. Man har ju ändå börjat prata om en ekologisk omställning och en hållbar utveckling. Men det är ju meningslöst att pytsa ut litet bidrag om man inte förändrar de grundläggande förutsättningarna, om man inte åtminstone har en riktig beskrivning av verkligheten. Vi är väldigt kritiska till det sätt på vilket regeringen säger sig vilja ställa om samhället just på grund av att man skär ned på det grundläggande miljöarbetet. Man slaktar miljöforskningen, man slaktar mycket av Naturvårdsverkets verksamhet, man gör inte det man borde göra när det gäller att stoppa försurningen, man drar ned på kalkningen osv. Det finns en lång rad saker man inte gör. Sedan pytsar man ut ett antal miljarder på mediainriktade projekt. Det är inte seriöst. Det är heller inte någon mening med att ge bidrag till diverse saker om man samtidigt har skatter som driver i motsatt riktning. Vi har låg beskattning på sådant som belastar miljön och skyhög beskattning på arbete. Självklart skall man skatteväxla, sänka beskattningen på arbete och få upp den stegvis på miljösidan. Det är en grundläggande förutsättning. Det här är ett av de strukturfel som måste åtgärdas. Det vore intressant att få en seriös kommentar av finansministern på den här punkten.

Fru talman! Kristdemokraterna presenterar ett positivt alternativ till regeringens och Centerns dystra politik. Vi ger en stabil och positiv utvecklingsmiljö för landets familjeföretag, och vi försöker gå till roten med Sveriges djupgående strukturella ekonomiska problem som håller över en halv miljon svenskar i arbetslöshet. Vår tillväxtpolitik innebär också mer resurser till personal på sjukhus och i hemtjänsten än med regeringens politik. Den innebär att småföretagen vågar nyanställa. Vi vill öppna upp den privata tjänstesektorn för nya jobb och bättre livskvalitet för alla grupper i samhället. Vi sänker sjukförsäkringsavgiften för alla löntagare. Flerbarnsfamiljer och ensamstående föräldrar skall inte behöva stå i socialbidragsköer. Pensionärerna får råd att betala sina mediciner och får lägre boendekostnader. Konfiskationen av änkepensionerna stoppas. Det blir fler lärare i grundskolan. Fastighetsskatten sänks. Rättsväsendet restaureras, och de allra fattigaste länderna ges bättre utvecklingsmöjligheter. Det här, fru talman, åstadkommer vi genom en nationalekonomiskt sund omfördelning av resurser i statens budget och genom en offensiv satsning på ett bättre och varmare klimat för landets ca 470 000 familjeföretag. Sverige behöver nämligen både ett bättre företagarklimat och ett bättre löntagarklimat. De här ca 470 000 familjeföretagarna är den allra viktigaste gruppen när det gäller att få Sverige i arbete igen. Då gäller det att vi politiker lyssnar till dem och förstår varför de inte nyanställer och expanderar. Men regeringen Persson slår kollektivt dövörat till, t.ex. när det gäller kravet på att minska de 28 dagarnas arbetsgivarperiod i sjukförsäkringen. Detta krav har företagarna framfört vid varje kontakt, vid varje uppvaktning hos regeringen. Regeringen säger ena sekunden att det inte finns pengar, att man inte kan tillmötesgå kravet. Även om man misstänker att det håller tusentals människor i arbetslöshet finns det inte pengar. Men i nästa sekund säger finansministern att nu finns det ett budgetutrymme att börja dela ut. Vad är det egentligen som gäller? Om det finns ett budgetutrymme så borde det väl i första hand satsas på det effektivaste sättet att skapa ett ännu större budgetutrymme, nämligen genom att få fler människor i arbete. Jag tror inte att det i dag finns ett billigare och ekonomiskt sundare sätt att minska arbetslösheten på än att ta tillbaka detta olyckliga beslut att kräva 28 dagars arbetsgivaransvar i sjukförsäkringen. Släpp nu prestigen, Erik Åsbrink! Ta förnuftet till fånga och lyssna på företagarna och ompröva ett katastrofalt beslut! Om ni inte gör det är det enda hederliga alternativet att lägga ned den småföretagardelegation som regeringen har. Det finns ingen anledning att ha den om ni bara slår dövörat till och inte gör vad den säger. Vi kristdemokrater arbetar också för att enskilda och familjer skall få bättre resurser för ett ökat personligt ansvarstagande i de små och nära gemenskaperna. Utan ett växande engagemang i den ideella sektorn och i det civila samhället fortsätter Sverige allt längre in i socialismens återvändsgränd. Det går nämligen inte att fortsätta med en politik där staten och kommunerna skall ha huvudansvaret för våra liv. Detta måste också visa sig i den offentliga sektorns och i medborgarnas ekonomi. Familjerna måste kunna fungera som den naturliga platsen där barn och ungdom får lära sig ta ansvar. Ett tryggt samhälle förutsätter en trygg uppväxt. Familjen är den viktigaste miljön för att överföra goda, sunda och positiva normer från generation till generation. En fungerande marknadsekonomi förutsätter också att medborgarna har en egen inre etisk kompass med sig genom livet. Därför är också regeringens nedrustning av rättsstaten förödande. Olof Palme sade en gång att politik är att vilja. Det förutsätter att man vet vad man vill och hur detta skall åstadkommas i en komplicerad verklighet. Regeringen och Centern förfogar faktiskt över en omskrutet stabil majoritet här i kammaren. Man skulle alltså rent teoretiskt kunna föra en politik som ingav framtidstro, med växande företag, nya jobb och därmed bättre grund för välfärden, vården, omsorgen och skolan. Men så är det ju inte, som vi alla vet. Vårpropositionen, som bägge dessa partier står bakom, visar hur man vill finansiera och dölja den rekordhöga arbetslösheten, däremot inte hur den skall halveras. Huvudlinjen är att köpa sysselsättning för skattepengar - skattepengar som med en felaktig fördelningspolitik och alltmer tillväxthämmande skattekilar gastkramar hela det svenska folkhushållet. Ovanpå detta vill man nu dessutom strama åt ekonomin genom ett offentligt budgetöverskott på 2 %. Det är i genomsnitt 30 miljarder per år, som man ytterligare skall dra in till den offentliga sektorn. Detta är en politik som nationalekonomer i alla läger konstaterar kommer att ytterligare hålla tillbaka tillväxten och de nya jobben. Offentligt sparande förutsätter ökade skatteuttag, och de leder till välfärdsförluster. Därför, fru talman, är varje privat sparad krona mer värd än en offentligt sparad krona. Hushållssparandet är dessutom en mycket viktig byggsten för trygghet och möjligheten att ta ett personligt ansvar. Regeringens ideologiska skygglappar skymmer också den snabba globaliseringen och vad den betyder och inte minst kräver av den svenska ekonomin. Verkligheten stämmer inte längre med de gulnade socialistiska kartbladen. De ideologiska kompasserna pekar fortfarande nostalgiskt bakåt även på dessa viktiga politikområden. Därför blir också den ekonomiska politiken, utöver den rena budgetsaneringen, halvhjärtade återställare av de egna ideologiska återställare som man gjorde med vänstern direkt efter valet. Det var ju denna vänsternostalgi som fick arbetslösheten att ännu en gång börja öka. Glöm inte bort att när fyrpartiregeringen lämnade över till Socialdemokraterna tillkom det ungefär 1 000 nya jobb om dagen! Men den utvecklingen lyckades man snabbt bryta, samtidigt som man legitimerade Gudrun Schyman och hennes parti. Sammantaget var ju den vänstersväng som Johan Lönnroth talade så väl om en taktisk miss och ett skott i foten av närmast olympiska mått för Att halveringen av den öppna arbetslösheten så här långt har misslyckats är verkligen ett understatement. Den totala arbetslösheten ökar och är nu högre än både 1995 och 1996. Efter tre år med Göran Persson är Sverige det enda landet i EU - vid sidan av det likaledes socialistiskt styrda Portugal - där arbetslösheten ökade förra året. Det är inte så konstigt att kampen mot arbetslösheten har blivit en kamp mot arbetskraften - en flykt bort från arbetslinjen. Regeringen driver en statistikpolitik, där människorna för dyra pengar flyttas bort från arbetsmarknaden. Man har i praktiken övergett strategin med fler jobb i privata företag. I det s.k. fempunktsprogrammet satsas 15 av 16 miljarder på offentliga insatser och offentliga jobb, medan åtgärder för ett bättre företagsklimat får man leta med mikroskop och pincett för att hitta i programmet. Men den här strategin har gjort att den socialdemokratiska regeringen - med sina företagarfientliga återställare, med de 28 dagarnas arbetsgivarperiod i sjukförsäkringen, med den förtida momsinbetalningen, med den kosmetiska statistikpolitiken - mycket riktigt har fått se att sysselsättningen har minskat med över 100 000 personer på två år. Det här har naturligtvis gjort att socialdemokratins trovärdighet när det gäller att skapa ett positivt löntagarklimat och företagarklimat nu definitivt är borta hos den svenska allmänheten. Det går nämligen inte att i det långa loppet köpa sysselsättning för skattepengar, särskilt inte när dessa skattepengar tas från barnfamiljer, handikappade, låginkomsttagare, änkor, faderlösa och genom skadliga straffskatter på arbete och företagande. Då är det inte så konstigt att både vreden och arbetslösheten fortsätter att öka i Sverige. Fru talman! På senare tid har glädjande nog också Miljöpartiet börjat inse att vänstersvängen och vänstervägen leder fel. Det gläder oss mycket i oppositionen. Den stora frågan nu är: När kommer Olof Johansson och Per-Ola Eriksson också till insikt om att vänstervägen leder fel? Välfärden kan nämligen inte värnas utan en hållbar tillväxt som byggs på nya och växande familjeföretag. Finansministern gläder sig nu i alla fall åt budgetbalansen. Han sade i den förra debatten här att han sällan varit så glad som när han såg budgetbalansen. Ja, men en budget kan balanseras på olika sätt. Hur bra är egentligen en budgetbalans med närmare 700 000 medborgare arbetslösa? Budgetsaneringen har också skett med en tragisk fördelningspolitik och med förödande skattehöjningar, inte minst på arbete, sparande och företagande. Regeringen har konsekvent hävdat att alla måste vara med i budgetsaneringen. Man har sparat på barnfamiljer, handikappade, änkor och de fattigaste ålderspensionärerna. Dessutom har man sänkt bostadsbidragen och höjt fastighetsskatten, som också på ett orimligt sätt drabbat svaga grupper i samhället. Aldrig har det väl skurits i vården som under den här socialdemokratiska regeringen. Om Sverige skall komma bort från massarbetslösheten måste politiken helt byta spår och börja sänka trösklarna in till arbetsmarknaden, bidra till att enskilda människor och företagare känner en sådan trygghet och finner det vara mödan värt att starta och driva företag. Jag tror, fru talman, att ett viktigt steg på den vägen vore om Centern gjorde en klar markering om att man vill vara med och ge Sverige ett bättre löntagarklimat och ett varmare företagarklimat tillsammans med de icke-socialistiska partierna. Detta skulle nämligen i ett slag förändra hela det politiska landskapet. Fru talman! Vi kristdemokrater har tillsammans med Moderaterna och Folkpartiet i gemensamma reservationer visat att det finns ett alternativ till regeringens defensiva politik. Vi har visat att vi på en rad viktiga punkter har samma recept för hur den växande kakan som ger nya jobb och nya resurser till folkhushållet skall bakas. Vi har en gemensam verklighetsupfattning om vad globaliseringen kräver. Vi lyssnar till och vi förstår Sveriges familjeföretagare. Vi ser dem inte som ett särintresse som hela tiden skall motas och hotas. Vi ser dem som en viktig och nödvändig resurs för välfärden. Därför vill vi göra det lättare att anställa och se till att de strukturella hindren för tillväxt tas bort. Vi har litet olika uppfattning om hur dessa nya resurser skall fördelas. Det är inget konstigt med det. Vi överlåter nämligen åt väljarna att i 1998 års val säga sitt. Det blir väljarna som får påverka var tyngdpunkten i en kommande ny majoritet till sist och slutligen skall läggas. Vi redovisar nämligen nu vår politik för 1998, för 1999 och för 2000. Det är en väldig demokratisk möjlighet för väljarna, till skillnad från Socialdemokraternas s.k. öppna mandat, som likt en trojansk häst smugglades igenom den förra valrörelsen. Sverige behöver en ny tillväxtpolitik som bryter nedskärningarnas nedåtgående spiral och i stället skapar optimism och framtidstro. Fru talman! Jag har en avslutande fråga till finansminister Åsbrink. Regeringen var förnuftig nog att inse att barnbidragsflytten inte var särskilt lyckad politik för en marginell besparing. Nu har vi ett annat, liknande, fall. Är det så att pensionärerna skall få sin pension före midsommar, eller skall de få fira midsommar på måndagen för att regeringen skall spara 4 miljoner i räntekostnader? Det handlar, Erik Åsbrink, om fem tusendels promille av statens budget. Hur blir det med detta? Slutligen, fru talman, vill jag yrka bifall till reservationerna 1, 4, 18, 63 och 128.

Fru talman! Har visionerna vissnat? Slokar vårt engagemang för rättvisa och välfärd? Jag läste en orolig insändare från en man som var rädd för det. Han skrev att dagens politiker sitter där med näsan över kassaboken. Men var finns glöden, frågade han. Var finns den stora drömmen om framtiden? Kort sagt: Vart har svenska folkets visioner tagit vägen? Mitt eget svar på den frågan är att jag inte alls tror att svenska folket har slutat att brinna för fred, rättfärdighet och solidaritet. Tvärtom är den känslan kanske starkare i dag än någonsin. Jag tror att mina egna drömmar om framtiden är enkla och vanliga, och jag tror att jag delar de drömmarna med de flesta andra svenskar. Jag vill ha en värld i fred, en god livsmiljö med rent vatten, frisk luft och en rik natur. Jag vill att mina nära och kära skall kunna leva ett gott och tryggt liv och att barnen skall få en bra uppväxt och kan gå i en förstklassig skola. Jag ser att mina meddebattörer reser sig när jag pratar om dessa mål. De begär omedelbart replik när jag säger hur viktigt det är att barnen kan gå i en förstklassig skola. Jag vill att det skall finnas arbete och meningsfulla uppgifter åt alla i arbetsför ålder, att den äldre generationen skall kunna leva ett rikt och aktivt liv, att det skall finnas vård och omsorg åt alla som behöver och att det skall finnas en solidaritet som gör vårt samhälle humant och mänskligt. För oss socialdemokrater är drömmen om folkhemmet stark och levande. Vi känner att den drömmen faktiskt ligger inom räckhåll för människans möjligheter - det goda samhället, det rättvisa samhället, det gemensamma hemmet där svenska folket kan leva ett tryggt och gott liv högt upp i åldrarna. Men en sak vet vi av bitter erfarenhet, och det är att vi själva måste betala vad det kostar att bygga och bo i det gemensamma hemmet. En sund hushållning kräver sunda finanser. Vårt gemensamma hem får aldrig mer intecknas till långt över skorstenen och aldrig mer sättas i pant hos penninggudens legoknektar. Den ekonomiska kollaps som inträffade i början på 90-talet i Sverige slog stora blödande sår i välfärden: arbetslöshet, otrygghet, personliga konkurser, sociala tragedier. En halv miljon jobb försvann på tre år. Mer än 40 000 företag gick i konkurs. Blytunga räntor knäckte ryggraden på många familjers ekonomi. För första gången i Sveriges moderna historia stod vi inför det överhängande hotet att barn och unga riskerar att få ett sämre liv än generationen tidigare. Välfärden vacklade och var inte längre självklar. I valrörelsen 1994 varnade vi socialdemokrater för att läget var så katastrofalt att en ny regering måste få ett öppet mandat när det gällde att ta till alla de åtgärder som var nödvändiga för att reda ut situationen. Det var inte alls så, som Mats Odell säger, att det öppna mandatet smugglades in utan att någon visste om det. Tvärtom fick vi gång på gång höra att vi överdrev. Visst fanns det problem, men de var inte alls så allvarliga som Socialdemokraterna påstod, fick vi höra gång på gång. Men vi överdrev inte. Att Sverige slogs till marken av den ekonomiska kraschen kunde vi alla se, men det var inte bara att resa sig, borsta av kläderna och sedan gå vidare som om ingenting hade hänt. Vår ekonomi fick också svåra inre blödningar. De syntes inte så tydligt i början, men efter hand blev de mycket kännbara. Välfärden hade rasat en del, men framför allt var den starkt underminerad.

Vårt konsolideringsprogram har fått kritik från två håll. Från ena hållet var det moderater och folkpartister som sade att konsolideringen kommer att misslyckas kapitalt. Så t.ex. dömde Anne Wibble ut vårt program med följande ord: " - en sörplig sörja som inte stoppar statsskuldens ökning". Anne Wibble hade fel, den gången också. Men jag möter också dem som kritiserar från andra hållet - de som säger att vi inte skulle ha tagit till så kraftigt från början utan i stället lagt konsolideringen på en längre tidsperiod. Visst är det svårt att avgöra vad som är den exakt rätta avvägningen, men den som kunde följa utvecklingen på nära håll såg hur extremt allvarlig situationen var hösten 1994. Vi var inte herrar i eget hus. Sveriges ekonomiska självbestämmande var starkt hotat. Statsskuldräntorna var som en glupsk gökunge som ville tränga ut allt annat i budgeten. Vi mötte en massiv misstro både utomlands och här hemma mot Sveriges ekonomi och politikens förmåga. Det räckte inte med att vi tydligt och klart lade om politiken. Det räckte inte med att vi efterhand kunde presentera väl underbyggda prognoser på att vi var på rätt väg. För att bygga upp förtroendet och bryta igenom misstrons massiva murar var det nödvändigt med mycket rejäla tag redan från början. Ändå kom genombrottet inte förrän vi efter en lång tid redovisat goda resultat och etablerat ett stabilt samarbete med Centerpartiet. Tänk om vi i stället hade tagit det lugnare. Då hade vi kanske i dag fått dras med de förlamande höga räntenivåer som vi hade i Sverige för ett och ett halvt år sedan. Då hade vi inte alls fått den kraft som vi nu har i investeringarna. Och då hade vi inte heller kunnat göra de offensiva satsningar som Centerpartiet och Socialdemokraterna föreslår att riksdagen i dag skall besluta om. Jag känner det som att vi i dag går in i ett nytt skede i politiken. Vi har nu det värsta bakom oss, en hyfsad tillväxt framför oss och en knäck på arbetslöshetskurvan i sikte. Vår huvuduppgift är att sätta Sverige i arbete, att fram till år 2000 halvera den öppna arbetslösheten till 4 %. Bo Lundgren sade att ekonomin går sämre. Men i verkligheten är det tvärtom. Sverige har nu åter tillväxt, och tillväxten sker främst i den privata sektorn. Företagsklimatet i Sverige är bättre i år än något år tidigare under 1990-talet, och vi förbättrar det undan för undan - med utbildning, lägre skatter, stöd till forskning och utveckling och stöd till export och marknadsföring. Att tillgång och kvalitet på vård, omsorg och skola nu kan förbättras är efterlängtat. Och handen på hjärtat, inte var det många som räknade med att vi redan under perioden juli 1997 till december 1998 skulle kunna mobilisera 12 miljarder kronor i ökade statsbidrag. Låt oss inte skapa onödiga motsättningar mellan företag och kommuner. Bra företagsklimat gagnar kommunerna, och bra klimat för kommunerna gagnar företagen. Nu finns det förutsättningar för att driva tillbaka arbetslösheten, och jag tror för min del att vi kommer att få en knäck på arbetslöshetskurvan redan i höst. Kampen mot arbetslösheten, Anne Wibble, är verkligen inte bara en konjunkturfråga. Det handlar om ett brett program över hela samhället. Det krävs att alla goda krafter mobiliseras. Men med ett bättre företagsklimat, ett kunskapslyft, människor med allt bättre kunskaper och kompetens och en målmedveten omställning av Sverige till ett hållbart samhälle har vårt land och folk mycket goda förutsättningar inför framtiden. Vi märker också att framtidstron börjar komma tillbaka. Optimismen och förväntningarna stiger. Jag måste dock göra ett mycket tydligt undantag för några av mina meddebattörer. De är som vanligt ovanligt framstående med sina dystra spådomar. Anne Wibble sade att den öppna arbetslösheten i dag är den högsta på 23 år. Hon skall nog vara litet försiktig med vad hon säger. Vi kan titta på de senaste månadssiffrorna som gäller för maj. Det visar sig att toppen i den öppna arbetslösheten var i maj 1993. Man måste troligen gå tillbaka 67 år, till 1930, för att finna lika höga siffror. Kristdemokraterna, Folkpartiet och Moderaterna har försökt samla sig till en allians. Inte minst Mats Odell predikade för denna allians. Men om det motstridiga och spretiga innehållet i den här alliansens politik läggs till grund för en ny regeringspolitik skulle kronan sjunka och räntorna stiga, och det skulle bli en risk för att det återigen skulle bli ett stort svart hål i botten på den svenska statens kassakista. Jag kan nämna den centrala frågan om statsbidragen till kommunerna. När det gäller den splittras de tre partierna på tre olika linjer. Folkpartiet säger att det är angeläget att kommunerna får ökade statsbidrag. Därför tillstyrker partiet regeringens förslag. Kristdemokraterna säger att det inte räcker med regeringens förslag, utan man måste öka statsbidragen. Moderaterna säger att regeringen har föreslagit alldeles för mycket pengar; det räcker gott och väl med det som kommunerna redan har. Det blir ännu mer dramatiskt om vi studerar partiernas olika inriktning när det gäller hur mycket resurser de vill ställa till förfogande för den gemensamma sektorn. Detta kan vi avläsa i deras förslag till utgiftstak för staten och socialförsäkringarna. Socialdemokraterna och Centern startar på 720 miljarder för 1998 och rör sig sedan uppåt undan för undan. Kristdemokraterna och Folkpartiet strävar också uppåt, fast Kristdemokraterna släpar efter ett år och Folkpartiet två år i förhållande till Socialdemokraterna och Centern. Men Moderaterna följer en helt annan utvecklingsbana. Medan de övriga partierna går uppåt undan för undan lägger Moderaterna sig på en extremt låg nivå i utgångsläget. Sedan går det bara utför. Det betyder att det inom tre år blir en hundramiljardersklyfta mellan Centern och Socialdemokraterna å ena sidan och Moderaterna å den andra sidan. Men det verkligt uppseendeväckande är ju att den stora klyfta som demonstreras redan 1998 mellan Moderaterna å ena sidan och Folkpartiet och Kristdemokraterna å den andra sidan vidgas kraftigt år för år. Det blir ett allt större gap mellan dessa partier. Då uppstår naturligtvis frågor till Folkpartiet och Kristdemokraterna: Varför vill ni gå i armkrok med detta extrema högerparti? Varför har ni så litet kritik att framföra mot det stora antisociala experiment som Moderaterna vill genomföra? I manifestet Land för hoppfulla står det svart på vitt att Moderaterna vill bryta upp välfärdsstaten. Vilka sociala konsekvenser anser Folkpartiet och Kristdemokraterna skulle uppstå om man följer Moderaternas förslag? Ett exempel är Moderaternas förslag till nedskärningar på de olika utgiftsområdena för 1999; det är alltså det första året på en ny mandatperiod. Där hittar vi minus 9,9 miljarder i statsbidrag till kommunerna, minus 5,5 miljarder i socialförsäkringar utanför statsbudgeten, minus 4,8 miljarder till vård och omsorg, minus 2,6 miljarder till studiestöd, minus 10,1 miljarder när det gäller ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp, minus 900 miljoner till invandrare och flyktingar. Och då har jag inte nämnt den dramatiska minskningen av pengar till akassan och arbetsmarknadspolitiken. Anser Anne Wibble och Mats Odell att detta får acceptabla konsekvenser när det gäller välfärd och social trygghet? Jag väntar med stort intresse på ert svar. Väljer ni vården och omsorgen, eller väljer ni Moderaterna? Roy Ottosson talade engagerat om fördelningspolitiken och om de sociala problemen. Det är litet märkligt att denna starka markering sker strax efter det att Birger Schlaug har öppnat för ett samarbete med Moderaterna i regeringsställning. Och den sker efter det att Moderaterna har presenterat sin beryktade rapport Land för hoppfulla, där det står att Moderaterna bl.a. vill bryta upp välfärdsstaten. I detta läge väljer Miljöpartiet att gå ut och säga att man är intresserad av regeringsförhandlingar med den borgerliga gruppen och Moderaterna. Moderaterna talar om överbeskattning. Betyder det att det var en normalbeskattning under de år när statsskulden fördubblades? Var det en normalbeskattning när statens inkomster understeg utgifterna med hundratals miljarder? Skall staten aldrig betala tillbaka sina skulder? Moderaterna talar gärna högtidligt om ansvar och moral i politiken. Men var finns ansvaret i det uttalande som Bo Lundgren gjorde i kammaren härförleden? Han sade: Om det bara är statsskuldräntorna som är problemet, så finns inte det problemet. Det är bara att sänka skatterna. I frihetens namn vill Moderaterna vingklippa kommunerna. I frihetens namn vill de ta ifrån landstingen stora resurser. I frihetens namn vill de sänka skatterna på ett sådant sätt att det skapar hårda motsättningar och växande klyftor i Sverige. Hur trovärdig är en sådan politik? Vad händer på många håll bland Moderaternas kommun och landstingspolitiker? Jo, i sina egna budgetar och verksamhetsplaner tillgodoräknar de sig fullt ut de ökade statsbidrag som moderaterna i riksdagen röstar emot - inte bara för 1998 utan även för åren 1999 och 2000. Moderater i kommuner och landsting vill använda pengar som moderaterna i riksdagen inte vill ge dem. Antingen har de redan nu gett upp hoppet om en moderatledd regering efter nästa år, eller också betraktar de Moderaternas riksdagspolitik som orealistisk och omöjlig. Vi socialdemokrater vill ha ett folkhem där rättfärdigheten bor, där varje invånare har lika värde. I det goda folkhemmet skall finnas glädje och framtidstro, livslust och drömmar. Där skall finnas utrymme för varje individ att ta vara på sina egna förutsättningar, ta egna initiativ, växa och utvecklas. I det goda folkhemmet står dörrarna öppna för solidaritet och gemenskap, även för flyktingar och invandrare. Det är så vi socialdemokrater vill bygga framtiden. Med det yrkar jag bifall till hemställan i finansutskottets betänkande i alla delar.

Fru talman! Är inte den beska sanningen, Bo Lundgren, att om inte Moderaternas politik hade bundit staten till så väldiga skuldräntor hade vi kunnat ha betydligt behagligare och lägre skatter? I stället för att vi nu undan för undan tar ned statsskulden och de förödande skuldräntorna, som äter upp för 100 miljarder kronor om året, vill nu Moderaterna upprepa det misstag som inträffade när Bo Lundgren satt i regeringen. Bidragsberoendet har aldrig ökat så snabbt, och de offentliga utgifterna som andel av vår ekonomi aldrig nått en sådan rekordnivå, som när Bo Jag såg att Bo Lundgren studsade till när jag citerade honom från riksdagsdebatten, men faktum är att han den 21 november uttalade sig så här: "Om det är statsskuldräntorna som är problemet så finns inte det problemet. Det är bara att sänka skatterna." Uppträder man så ansvarslöst och diskuterar de här frågorna på det sättet är det inte att undra på att det gick så illa när Sedan vill jag fråga vad Bo Lundgren har att säga t.ex. till sina partivänner i Göteborg. Jag har här deras program och verksamhetsplan fram till år 2000. Där räknar de in, fullt ut, de ökade statsbidrag som Bo Lundgren om en stund kommer att rösta emot. Jag kan förstå att man gör det för 1998. Det är en sak. Men att man för 1999 och 2000 fullt ut räknar in de här ökade statsbidragen skulle jag gärna vilja ha Bo Lundgrens kommentar till.

Fru talman! När Bo Lundgren och jag diskuterade låginkomsttagarnas skatter i kammaren förra gången påstod han att de var 70 %. Nu är han nere i 60-65 %. Diskussionen rör sig alltså åt rätt håll, precis som utvecklingen allmänt sett i den svenska ekonomin. Jag vill gärna ha så låga skatter som möjligt. Men - vi måste ju se till att ha ordning på våra affärer och finansiera våra utgifter. Hade vi inte haft denna fördubbling av statsskulden, denna kraftiga ökning av statsskuldräntorna under den tid som Bo Lundgren satt i Finansdepartementet, hade vi inte behövt ha så höga skatter som vi har i dag. Sedan hade Bo Lundgren ingenting att säga om den helt avgörande fråga jag tog upp. Detta är ju uppseendeväckande! Här går Moderaterna lokalt ut och tillgodoräknar sig fullt ut den ökning av statsbidragen som Bo Lundgren kommer att rösta emot. Jag säger ingenting om 1998, för då kommer kommunerna att få de höjda statsbidragen. Men om Moderaterna själva inte tror på antingen ett moderat alternativ eller att den moderata politiken är realistisk och möjlig är det ju ett oerhört underkännande av hela den uppläggning som Bo Lundgren har haft i den här ekonomisk-politiska frågan.

Fru talman! Jag har två mindre och två större kommentarer. När det gäller uppgiften om arbetslöshetsrekordet under 23 år rekommenderar jag ett telefonsamtal till Statistiska centralbyrån, varifrån jag fick den uppgiften för något mindre än två veckor sedan. Det är då beklämmande att höra Jan Bergqvist säga att utvecklingen går åt rätt håll. Det gör den alltså inte. Jag är glad över att Jan Bergqvist tog upp detta med sörplig sörja. Det var ett alldeles korrekt påstående från min sida, och detta har socialdemokraterna lustigt nog själva bevisat. Den kommentaren gällde de ursprungliga åtgärderna som var helt otillräckliga. Det bevisas ju genom att man nu har byggt på dem i flera omgångar. Mitt påstående var rätt. Beträffande de litet större frågorna om vården och skolan är det ingen hemlighet att Folkpartiet känner mera för vård och omsorg än både moderater och socialdemokrater. Det är därför som jag är folkpartist och inte moderat eller socialdemokrat. Det är mycket enkelt. Jag tycker faktiskt att Jan Bergqvist borde vara litet försiktig med att kasta sten i glashus. Det viktigaste för hela välfärdspolitiken, skattebasen, försvinner nu successivt med s-politiken och c-politiken. I rent konkreta frågor är det socialdemokraterna som försämrar assistentersättningen för människor med funktionshinder. Ni drar in på de handikappade. Ni försämrar biståndet till fattiga människor utanför Sverige. Ni försämrar änkepensionen för människor som inte har en chans att göra någonting åt det. Detta är bara några åtgärder. Jag vill påminna om att handikappreformen genomfördes av en folkpartistisk socialminister i en borgerlig regering. Vart har tagit visionerna tagit vägen? frågade Jan Bergqvist. Ja, det lät ju intressant. Det var många vackra ord, men det var faktiskt en pinsam skillnad mellan orden och åtgärderna. Det talades om god miljö. Är det import av kolkraft från Danmark? Och när det gäller jobben erbjuder ni förtidspensionering. Massor av ungar får inte lära sig något i skolan. Ni försämrar handikappreformen. Detta är en dålig politik. Ni kan inte lura människor på det viset.
Fru talman! Anne Wibble är knappast nyansernas mästare. Det har vi märkt ett antal gånger. Dessutom är hon tyvärr vårdslös med sanningen. De siffror som jag redovisade har jag fått från riksdagens utredningstjänst i dag. De är alltså korrekta. Anne Wibble var vårdslös med sanningen när hon påstod att de handikappade kommer att förlora sina assistenter på grund av den förändring som föreslås i vårpropositionen. Anne Wibble försökte komma ifrån detta med sörplig sörja, och det förstår jag. Men faktum är ju att Anne Wibble ett mycket stort antal gånger har gått ut och förutspått att den socialdemokratiska regeringen inte skulle kunna klara att konsolidera budgeten. Nu ser vi att Anne Wibble hade fel. Vi kommer att klara det. På samma sätt drar vi nu åt alla krafter för att mobilisera för att få ned arbetslösheten. Det är en oerhörd kraftansträngning. Den som inte ser att vi nu har skapat förutsättningar för detta och att det har blivit ett brott på arbetslöshetskurvan, den väljer att blunda för verkligheten.
Fru talman! Den statistiska diskrepansen kan vi antagligen lösa genom att vi låter utredningstjänsten ringa ett telefonsamtal till Statistiska centralbyrån. Detta med budgetsanering är mera intressant, om man har gjort vad man har lovat och hur det går med jobben och vården. Det är vad människor vill veta. Hur kommer det att gå med arbete? Kommer jag, mina barn, mina anhöriga eller mina vänner att kunna få ett arbete? Kan man lita på att vården och omsorgen fungerar om man behöver hjälp? Kan man lita på att skolan ger barnen goda kunskaper? Kan man lita på att man vågar sig ut på gatorna utan att bli attackerad av olika MC-gäng? De svar som socialdemokratin har att erbjuda är väldigt tillbakablickande och väldigt dystra. De lider av en utpräglad brist på att kunna se vad människors vardagsproblem handlar om. Detta är beklagligt. Det är väldigt viktigt att man faktiskt relaterar till det som människor upplever i vardagen när man skall tala om visioner. Det var därför som jag försökte att föra ned det som Jan Bergqvist sade om miljö, jobb, vården och skolan till den nivån. De åtgärder ni föreslår passar inte alls ihop. Jag tror alltså inte att människor låter sig luras av vackra ord när åtgärderna inte passar ihop. Jag kan gärna erkänna en sak. Jag var väl litet naiv sommaren 1994 under valrörelsen, men jag kunde inte drömma om att socialdemokraterna skulle offra jobben för att klara budgetsaneringen med en så katastrofalt antiföretagspolitik som man har fört.
Fru talman! Jag vet att mina siffror är riktiga. Något som jag sällan gör är att uttala mig om framtiden, men jag tror att jag vågar mig på det den här gången. När det gäller den genomsnittliga arbetslösheten under 1997 är jag rätt säker på att i slutet av året kommer arbetslöshetssiffran för den öppna arbetslösheten 1993 - 8,2 % - att visa sig vara högre än den genomsnittliga siffran för 1997. Jag är säker på att det kommer att vara så. Vi kan kolla detta i en senare debatt. I övrigt var de siffror som jag nämnde helt korrekta. Anne Wibble är för en höjning av socialförsäkringarna. Av statsfinansiella skäl har vi socialdemokrater under en tid tvingats att sänka ersättningsnivåerna till 75 %. Nu är trycket inte så stort, så nu kan vi höja till 80 % i föräldraförsäkring, sjukersättning och a-kassa. Då är det intressant att ett parti - jag skall inte nämna dess namn - som Folkpartiet vill samarbeta med säger nej till detta av ideologiska skäl. Det partiet vill inte att det skall vara så höga ersättningsnivåer i socialförsäkringarna. Då står Folkpartiet inför ett vägval. Det går an att säga att vi tycker si och vi tycker så, men kvar står att Moderaterna är det dominerande partiet i den treallians som ni har försökt att bilda.
Fru talman! Jag har tre kommentarer till Jan Bergqvists anförande. Det gäller drömmen om folkhemmet, om historieskrivningen under den förra mandatperioden och slutligen om tresamarbetet. Drömmen om folkhemmet hålls levande av socialdemokraterna, säger Jag Bergqvist. Det är bra, men människor upplever knappast en bra skola, vård och omsorg i dag. Och vem är det som har skurit ned på detta? Enbart i Stockholms län har socialdemokraterna tillsammans med Vänstern och Miljöpartiet ett program för att skära bort 3,6 miljarder kronor från vård och omsorg. Jan Bergqvist borde vara litet mer försiktig med detta. Med den företagsfientliga politik som har förts - med bl.a. 28 dagars sjukförsäkringsperiod - kommer denna dröm att förbli en dröm. Beträffande historieskrivningen vill Jan Bergqvist ge intrycket av att socialdemokraterna var en väldigt återhållande kraft när det gällde utgifter under den förra mandatperioden. En lätt kontroll i protokollet kommer att ge en helt annan bild. När vi satsade 100 miljarder på infrastrukturinvesteringar, då ville socialdemokraterna satsa 155 miljarder. När vi försökte föra en ansvarig politik ville socialdemokraterna öka på utgifterna ytterligare. Vi fick jaga Bert Karlsson och Ian Wachtmeister för att få ihop till en stram budget under denna period. Så historieskrivningen, Jan Bergqvist, är inte trovärdig. Slutligen frågan hur vi skall kunna arbeta tillsammans med Moderaterna och Folkpartiet. Socialdemokraterna har ganska lätt att ena sig med olika partier om hur man skall dela på en kaka. Det är alldeles uppenbart. Men det som vi har visat är hur vi vill skapa ett mer löntagarvänligt och företagsvänligt klimat som skapar resurser att dela på. Sedan överlåter vi åt väljarna att ta ställning till hur tyngdpunkten i en framtida regering skall se ut.
Fru talman! Först och främst vill jag påstå att vi var ett parti som tog ansvar även i oppositionsställning. Det visade vi på många sätt, bl.a. genom ett antal smärtsamma överenskommelser med den dåvarande regeringen. Vi lade också fram program som höll ihop. Detta kan vi gärna föra en diskussion om. Före valet 1991 gick ju både Jerzy Einhorn och Mats Odell ut och sade att det var nödvändigt att staten tillförde mer medel till sjukvården. Vi vet ju att därav blev intet. Nu har vi nästan samma situation. Det dominerande av de tre partierna säger att de pengar som kommunerna och landstingen får är nog redan i dag, att det inte behövs mer tillskott utan att det bara är att ändra om, även om deras lokala politiker kanske inte tycker det. Det kanske är synd att säga detta till en f.d. kommunikationsminister, men jag tycker att Mats Odell uppträder i finanspolitiken på samma sätt som den trafikfarlige bilisten som kom till en vägkorsning - han blinkar åt vänster men svänger åt höger.
Fru talman! Det var inte mycket svar på de frågor som togs upp här i debatten. Socialdemokraterna tog ansvar i oppositionsställning, säger Jan Bergqvist. Jag måste säga att jag på den tiden väldigt sällan hörde Göran Persson stå i talarstolen och dundra att den som är satt i skuld är icke fri. Tvärtom talade man om att den borgerliga regeringen med vällust skar i välfärden. Det skulle bli slut på nedskärningarna, om Socialdemokraterna kom till makten. Då skulle det vara slut på slakten i välfärden. Det var ju det budskap som ni vann valet på. Ni vann också valet på budskapet att man snabbt skulle pressa ned arbetslösheten. Men vi har hört av debatten här i dag att det har blivit precis tvärtom. Jag skall gärna erkänna, fru talman, att det var en sak som vi misslyckades med i regeringsförhandlingen, nämligen att överföra pengar från löntagarfonderna till vårdsektorn. Jag beklagar att vi den gången kanske inte var lika väl förberedda som vi är nu när det gäller att bedöma hur vi skall åstadkomma de nödvändiga resurserna. Det motstånd som vi mötte från de övriga partierna var ju just mot att ta pengar som var fonderade för att överföra dem till vårdsektorn. I det här fallet har vi visat på att vi har en gemensam uppfattning med flera av de aktuella partierna om hur detta skall genomföras. Sedan överlåter vi - jag upprepar det igen - åt väljarna att ta ställning till hur tyngdpunkten skall ligga i en kommande riksdagsmajoritet. Jag är helt övertygad om att svenska folket inser att vårdsektorn behöver mer pengar, att det behövs resurser för att klara vården och omsorgen, inte minst på grund av den demografiska utvecklingen. Sverige går till mötes en utveckling fram till år 2010 med 32 % fler människor som är över 85 år. Det är ganska enkelt, Jan Bergqvist, att peka på dessa elementära saker, och jag tror att svenska folket kommer att väga in dem när de går till valurnorna i september nästa år.
Fru talman! Ibland får man gå tillbaka i tiden, och jag tycker att det är viktigt att inte Mats Odells historieskrivning blir bestående. Han började med att påstå att vi försökte smuggla in det öppna mandatet på väljarna. Vi var ju väldigt tydliga och tog en mycket smärtsam diskussion om olika konkreta frågor, t.ex. karensdagar i föräldraförsäkringen där vi fick ta mycket stryk i fråga om opinionsbildningen. Sedan har vi ändå inte ens genomfört detta, trots att vi har betalat det politiska priset många gånger om. Vi underströk verkligen mycket tydligt i valrörelsen 1994 att Sveriges ekonomiska problem var mycket allvarligt och att det krävdes exceptionella åtgärder. Vi sade också tydligt att vi stod inför det överhängande hotet att situationen för barn och ungdomar kunde bli sämre än för den tidigare generationen, vilket skulle vara alldeles unikt i Sveriges moderna historia.

Fru talman! Fred, rättfärdighet, solidaritet - ja, jättebra. Varför då inte skära i de militära utgifterna lika mycket som ni skär i resten av staten och öka biståndet? Det är ju faktiskt en ynklighet av den socialdemokratiska regeringen och den socialdemokratiska majoriteten här i riksdagen att göra nedskärningar för de allra fattigaste i världen. Vi har ett proportionellt sett omfattande militärt försvar som vi faktiskt skulle kunna skära ned på lika mycket som vi skär ned när det gäller resten av statsförvaltningen. Det har vi inte gjort. Men vi i Miljöpartiet tycker att vi borde göra det. Det är högstämda ord vi hör från Jan Bergqvist. Vi från Miljöpartiet, som varken är socialister eller borgerliga, kör ett tredje alternativ. Vi kallar det för det gröna alternativet. I land efter land runt om i världen växer det fram ett annat sätt att se på politiken. För oss är det inte så självklart att tro på dessa högstämda visor. Vi ser på vad ni faktiskt gör. Problemet med er socialdemokrater är att ni säger mycket som kan låta bra. Men vad gör ni? Vi har ju haft en del förhandlingar och träffat en del uppgörelser med regeringen. Men vi konstaterar att det inte alltid är så att de fullföljs på det sätt som är avsett. Jag tog upp en väldigt viktig sak, nämligen en redovisning av hur det går med miljöskulden. Jag vet att Jan Bergqvist är intresserad av dessa frågor. När vi nu diskuterar den ekonomiska politiken vore det därför intressant att få en redovisning av hur miljötillståndet förändras. Det skulle ge en bild av hur naturkapitalet eventuellt försämras eller förbättras. Vi skulle få en bild av de totala kostnaderna för miljön som uppkommer till följd av den ekonomiska utvecklingen i övrigt. Varför förvägras vi denna bild? Vi får ju bara listor över åtgärder som har vidtagits av regeringen, vilka är helt ointressanta när det gäller att bedöma den totala utvecklingen. Vi tvingas ju att gå ut utanför detta hus till andra institutioner, internationella institutioner, för att få fram bilder, och de är inte vackra. Jag har redovisat dem. De visar att det går bakåt. Varför kan inte socialdemokratin stå för sådana här överenskommelser? Självfallet är vi intresserade av att diskutera med andra när vi märker att vår hittillsvarande samtalspartner fungerar så dåligt. Vi är också oroliga, och inte så litet heller, när det gäller synen på näringslivet och kopplingen till arbetslösheten. Vi skrev tillsammans med Socialdemokraterna i tillväxtpropositionen att det måste bli en tillväxt på den privata sektorn, att företagen måste få bättre villkor, att vi måste få nya företag, växande små och medelstora företag osv. Men vad har hänt sedan?
Fru talman! Tillväxten sker i dag framför allt i den privata sektorn. Det är faktiskt så. Roy Ottosson inledde med att säga att det är ynkligt att även biståndet har blivit föremål för besparingar. Det är ju så att vi har tvingats att göra besparingar över hela fältet, vilket också har inneburit besparingar på biståndet. Men jag tycker att man kanske skall vara litet försiktig med orden och sätta in detta i sitt sammanhang. Vid en internationell jämförelse är Sverige nämligen det tredje landet i världen när det gäller biståndet. Vi skall återgå till enprocentmålet. Nu föreslås ju att vi skall öka andelen från 0,7 % till 0,72 % för att därmed närma oss enprocentsmålet. Det är väldigt lätt att kasta ur sig ord som ynkligt. Men med tanke på att vi faktiskt är det tredje biståndslandet i världen, att vi behåller den positionen och tänker återgå till enprocentsmålet, är detta bara att kasta ur sig ord som inte har med de ekonomiska och sociala sammanhangen att göra. Sedan är det riktigt som Roy Ottosson sade, att jag är mycket intresserad av miljöräkenskaper och av att man redovisar miljöfaktorerna ihop med de ekonomiska frågorna. Det är mycket viktigt. Men vi måste också se till att vi har metoder så att det blir rätt och korrekt. Det är det som är problemet. Det tar tid att utveckla metoder. Roy Ottosson redovisar siffror från beräkningar av den miljöjusterade nationalprodukten. Det är mer ett räkneexempel än verkliga siffror. Metoderna för att göra en korrekt beskrivning värderat i kronor finns inte. Det pågår ett utvecklingsarbete i Statistiska centralbyrån. Konjunkturinstitutet kommer att avrapportera sitt arbete i en delrapport. Det är på väg åt rätt håll.
Fru talman! Låt mig först ta upp det där sista. De faktorer man har räknat på i den miljöjusterade bruttonationalprodukten från Miljöinstitutet här i Stockholm, är ungefär samma belopp som vi använder i miljöavgifter och miljöskatter. Det är ungefär samma underlag som vi har använt i den svenska statliga utredningen. Det är inte speciellt högt eller så. Man kan åtminstone använda det här som minimisiffror för att få en samlad bedömning. Visst kan man välja ickemonetära mått. Man behöver inte sätta pengar på allt. Men det borde finnas en samlad redovisning så att man åtminstone vet varthän det går. Det här är en viktig del av ekonomin som inte ens redovisas i Sveriges riksdag. Jag måste också, fru talman, så att jag inte glömmer det igen, yrka bifall till några av våra reservationer. Det gäller reservationerna 3, 6, 26, 36, 127 och Fru talman! Sedan var det detta med arbetstillfällena i den privata sektorn. Ja, det har kommit en del där. Det är inte så konstigt med tanke på den mycket kraftiga depressering av kronan som vi har haft. Det är den som har gjort att svensk exportindustri har kunnat gå så pass bra. Men det är konjunkturellt. Det är tillfälligt. Det är inte så att det här kommer att bestå om man inte gör mer strukturella förändringar så att villkoren för företagande blir bättre. Här har det gått väldigt trögt. Många av de föresatser som fanns i tilläggspropositionen har det inte hänt så mycket med. Det har varit mycket marginella åtgärder. I stället har den här valperioden på något sätt präglats av olika interna uppgörelser inom socialdemokratin - ledarskapsfrågor, motsättningar osv. - och väldigt litet av att man faktiskt tänkt om och tänkt nytt för att få ett starkare och bättre näringsliv i Sverige, ett näringsliv som kan bära den välfärd som vi alla vill ha. Ser man på konkreta förslag, kan man t.ex. ta den här förlängningen av arbetsgivarperioden. Den försämrar. Det finns också andra åtgärder som faktiskt försämrar för företagen. Då upptäcker vi att det är lättare att diskutera med de borgerliga partierna kring just de här frågorna. Det är inte ointressant.
Fru talman! Det är ett faktum att företagsklimatet i år är bättre än något tidigare år under 1990-talet, och vi fortsätter att undan för undan förbättra företagsklimatet. Nu ser vi faktiskt en betydande tillväxt i den privata sektorn. Den kan bli ännu större, men det går alldeles tydligt åt rätt håll. Alla resonemang som vi har hört tidigare i debatten om att det går nedåt och bakåt stämmer faktiskt inte. Ser man på verkligheten, så är det tvärtom. Sedan visade det sig väl i Roy Ottossons inlägg att skillnaden mellan oss inte är att vi har olika uppfattningar om huruvida det är värdefullt att man redovisar miljöfaktorer ihop med de ekonomiska sammanhangen. Det är mycket önskvärt och eftersträvansvärt. Men det är en helt annan sak om man begär att Finansdepartementet skall redovisa officiella siffror om man inte har utvecklat metoder som gör att siffrorna är tillförlitliga. Det skulle kunna undanrycka tillförlitligheten i hela det mycket gedigna arbete som utförs i Regeringskansliet när det gäller att redovisa officiella siffror, prognoser osv. Man måste först ha ordning på metoderna, så att man kan säga att detta är siffror som man kan lita på. Vi är inne i ett utvecklingsskede. Jag har jobbat mycket med detta, och det är svårare än man kanske först tror att få det dithän att den miljöjusterade nationalprodukten kan redovisas i kronor. Det är fråga om ett utvecklingsarbete på minst tio år - kanske ännu mer. Jag har varit ute internationellt och sett hur långt man har kommit i olika länder, och det är samma sak i andra länder. Det finns fortfarande mycket att göra i fråga om metodutveckling.
Fru talman! Det här är egentligen inte en replik på vad Jan Bergqvist sade, utan på vad han inte sade. Jag ställde en fråga till Jan Bergqvist med utgångspunkt från hans inlägg i Arbetet om att ett svenskt EMU medlemskap skulle betyda förlorad demokratisk kontroll över penningpolitiken. Min fråga handlade om den här fempartiöverenskommelsen. På vad sätt betyder den ett annat demokratiskt inflytande över penningpolitiken? På vilken punkt skiljer det sig konkret? Eller är Jan Bergqvist lika kritisk mot den här fempartiöverenskommelsen som han i Arbetetartikeln var mot EMU-medlemskapet? Jag vill också passa på att ta upp den andra frågan. Den tror jag att jag riktade mer allmänt till de socialdemokratiska företrädarna. Den handlade om detta med att skriva in att Riksbanken skall stödja sysselsättningen utan att inflationsmålet åsidosätts. Vad betyder det konkret? Kan Jan Bergqvist ge något konkret exempel på att det här skulle ha betytt en annan politik från Riksbanken jämfört med den som har bedrivits? Jag har uppfattningen att om man t.ex. skulle sätta ett par socialdemokratiska fotbollsstrumpor på Fredrik Reinfeldt i kvällens fotbollsmatch, så skulle det inte betyda att han plötsligt började spela med det socialdemokratiska laget. Jag har en känsla av att det litet grand är samma sak när det gäller det här med att skriva in sysselsättningen som ett slags rubrik. Man ändrar inte på grundkonstruktionen i EMU och i överenskommelsen mellan de fem partierna när det gäller Riksbanken genom att skriva in litet rubriker. Det måste vara något mer konkret och substantiellt. Vad handlar det då om, Jan Bergqvist?
Fru talman! Det är riktigt att jag är kritisk när det gäller den direkta demokratiska kontrollen över den europeiska centralbanken. Jag tycker att det är en svaghet i det här projektet att den kontroll som finns är indirekt. Den tar också, om man tänker på sådana saker som att ändra Maastrichtfördraget, väldigt lång tid. Det är en kritik som jag inte är ensam om. Den har ju framförts förr. Man kan läsa om den i Calmforsutredningen och på många andra ställen. Det är en svaghet med det här projektet. När det gäller hur vi skall hantera det här i Sverige, är det ju så att vi nu är inne i den andra fasen av den ekonomiska och monetära unionen. Det ställer vissa krav på dem som är medlemmar i EU - också på Sverige. Vi skall göra två förändringar. Vi skall införa ett tydligt instruktionsförbud och vi skall stärka riksbankschefens ställning på det sättet att han inte under löpande mandatperiod kan avsättas på lösa grunder eller av rent politiska skäl. Det är vad som görs nu, och det ser jag som en uppföljning av våra åtaganden i samband med att vi blev EU-medlemmar. När det gäller den demokratiska kontrollen, tycker jag i och för sig att den ordning vi har haft, och har just nu, med ett riksbanksfullmäktige fungerar bra. Men jag tror också att den nya organisation som är föreslagen kommer att fungera bra. Det finns en demokratisk kontroll genom att det är riksdagen som utser riksbanksfullmäktige, och det demokratiskt valda riksbanksfullmäktige utser i sin tur riksbankschef och direktionsmedlemmar. De följer upp verksamheten, fastställer hur vinsten skall användas och är indragna i en kontrollverksamhet och insynsverksamhet. Även ordföranden och vice ordförande i riksbanksfullmäktige har närvaro och yttranderätt vid direktionens möten.